Herr talman! Jag vill bara säga till Carl-Henrik Hermansson att det jag uttryckte tillfredsställelse över i interpellationssvaret var följande formuleringar, som jag citerade: ”Tankegångarna bakom den amerikanska embargopolitiken gentemot de socialistiska länderna vad avser civila varor är helt främmande för den svenska regeringen. En fri världshandel är en oundgänglig förutsättning för en global ekonomisk utveckling och ett viktigt element för att främja relationerna mellan länder med olika samhällssystem.” Men det gäller ju, och det är det viktigaste, att leva upp till den inställning man ger uttryck för, att göra något åt saken, att gå till aktion, att protestera. Det finns ingen sådan avsikt i interpellationssvaret, och på den punkten torde Carl-Henrik Hermansson och jag vara lika missnöjda. I sin replik uttryckte handelsministern återigen sin mening att det finns ett starkt intresse av att öka handeln med de socialistiska länderna. Han var inne på de problem som jag berörde och som visserligen finns men som man måste söka lösa på olika sätt. Jag har i en tidigare debatt i den här kammaren framhållit vilken vikt man i de aktuella länderna fäster vid möjligheterna att utveckla industriell samverkan på olika områden. Det rör ju verkligt stora saker, och i någon mån pågår sådant samarbete, men en utveckling på det området borde kunna ske. Jag har någon gång tidigare tagit ett exempel från vårt grannland Finland. Det är ett exempel att fundera över. Inom ramen för det samarbetet finns exempelvis det stora Kustamusprojektet, där finska industrier bygger ett helt samhälle i sovjetiska Karelen med bostäder, kommunikationer och industrier, bl.a. ett stålverk. Men sådana projekt har så stora dimensioner att man måste tänka sig ett statligt engagemang, exempelvis via Statsföretag. Jag nämner detta som ett exempel på de möjligheter som måhända föreligger, om man strävar efter att öka handeln med de socialistiska länderna. Jag vill sedan för en minut återvända till frågan om embargot. När det gäller den amerikanska embargopolitiken verkar handelsministern inte särskilt handlingskraftig. Är man överens om att den amerikanska embargopolitiken är skadlig, att den direkt och indirekt lägger hinder i vägen för handeln med andra stater, bör man göra någonting åt det och inte bara inskränka sig till att registrera det som ett missförhållande och hänvisa till det svar som har getts här i kammaren. Det är inte alls tillräckligt.

Herr talman! När det gäller den allmänna frågan om Sveriges handel med de socialistiska länderna har den nuvarande handelsministern redan erinrat om att jag hade en rätt lång debatt om den med den förre handelsministern, Staffan Burenstam Linder. Jag skall inte upprepa vad jag sade då utan bara citera något litet stycke ur den debatten för att än en gång ge uttryck för min uppfattning. Jag påpekade att det var en positiv anda som präglade Staffan Burenstam Linders svar. — Det var det också i det här avseendet i Hadar Cars svar i dag, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Den förre handelsministern sade i den tidigare debatten att Sverige har ett starkt intresse av en vidgad handel även med de socialistiska länderna. Jag påpekade att jag kanske skulle ha formulerat det något annorlunda, nämligen att Sverige har ett speciellt intresse för vidgad handel med de socialistiska länderna. Jag motiverade det på följande sätt: ”Det är naturligt för varje annan stat att ha en relativt omfattande handel med länder som representerar en så väldig ekonomisk potential. Inget land som söker avsättning för sina produkter kan i eget intresse avstå från att söka utveckla en stor handel med de socialistiska länderna. För Sverige tillkommer att det i betydande utsträckning är fråga om grannländer med vilka det är naturligt att ha breda ekonomiska förbindelser.” Detta sades alltså den 10 februari i år. Men då är den viktiga frågan: Hur skall vi kunna avlägsna de hinder som finns för en utveckling av denna handel? Det finns objektiva problem, och det finns subjektiva svårigheter. Eftersom herr Cars är positiv till en utveckling av Sveriges handel med de socialistiska länderna, något som han här upprepade gånger har deklarerat, vill jag peka på de båda konkreta förslag som jag ställde i debatten med den förre handelsministern och som jag gärna vill vidarebefordra. Det första var att Sverige skulle instifta speciella kreditarrangemang när det gäller att underlätta handeln med de socialistiska länderna. Herr Burenstam Linder var positiv på den punkten.

De mindre företagen har utan tvivel svårigheter att leva upp till de krav som ställs för att de skall kunna medverka till den ökning av handeln som vi båda anser vara önskvärd. Jag skulle vilja be handelsministern att ytterligare undersöka dessa båda möjligheter och — förhoppningsvis — lägga fram positiva förslag för riksdagen. Så till frågan om den amerikanska embargopolitiken. Herr Cars säger att den kritik som Gunnar Adler-Karlsson framförde riktar sig mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Arbetet med hans bok avslutades ju 1967, och då hade som bekant inte tanken på en folkpartiregering ännu dykt upp här i Sverige — den föreföll rätt otrolig. Herr Cars säger sig vara obekant med folkpartiets dåtida åsikter i denna fråga. Det förvånar jag mig en smula över — det finns väl ändå en viss kontinuitet i folkpartiets politik på det här området. Jag har mycket bestämda minnesbilder av att man inte hade någon som helst avvikande mening, i varje fall inte offentligt framförd, från den som den dåvarande socialdemokratiska regeringen representerade. Men vad vi i dag kritiserar är ju att regeringen, som för tillfället råkar vara folkpartistisk, inte på ett betydligt skarpare sätt reagerar mot den amerikanska embargopolitik som fortfarande finns kvar och som naturligtvis är ett hinder för en utveckling av våra affärer med de socialistiska länderna. De allmänna formuleringarna i handelsministerns svar tycker jag är mycket svaga, och jag citerade några avsnitt som jag ansåg kunde tolkas som en form av accepterande av den amerikanska embargopolitiken. Handelsministern har ännu inte sagt någonting som vederlägger denna tolkning. Kan han göra det i debatten är det tacknämligt. Det är två åtgärder som jag vill efterlysa från regeringens sida. Den första är att den inlägger en skarp offentlig protest hos USA:s regering mot den utpressningspolitik som bedrivs gentemot svenska företag. Det andra är att man på ett mera bestämt sätt tar upp denna fråga i internationellt sammanhang och söker få en ändring till stånd. Det kan just nu vara det psykologiskt rätta ögonblicket att göra det, eftersom de s.k. COCOM-listorna är under diskussion och skall revideras. En framstöt på det internationella planet kan i det sammanhanget ge önskvärd effekt.

Herr talman! De synpunkter som Carl-Henrik Hermansson framfört på östhandeln skall vi naturligtvis studera vidare och se i vad mån det finns möjligheter att tillvarata dem när det gäller att främja en ökad handel mellan Sverige och de socialistiska staterna. Jag upprepar att vi från regeringens sida ser positivt på en sådan utveckling. Jag vill emellertid understryka att handeln särskilt när det gäller de socialistiska länderna inte är en fråga som avgörs enbart i Sverige, utan den sammanhänger naturligtvis med vilka varor som de socialistiska staterna kan erbjuda den svenska marknaden och vilket intresse det kan finnas för de varorna hos de svenska konsumenterna. Som herr Hermansson är mycket väl medveten om är det ett starkt önskemål från de socialistiska länderna att handeln i alla avseenden är balanserad, dvs. att export och import tar ut varandra. Det sätter vissa gränser för vad som är möjligt att uppnå genom svenska insatser. Men jag har som sagt med intresse lyssnat på vad herr Hermansson har haft att säga i det här avseendet, och vi skall beakta det i det fortsatta arbetet på att försöka vidga handeln med de socialistiska staterna. Jag är däremot litet överraskad över att en så erfaren politiker som herr Hermansson har svårt att läsa innantill i mitt svar när det gäller det jag där säger om regeringens syn på den amerikanska embargopolitiken. Svaret ger inte uttryck för någon form av accepterande av denna politik. Det är inte heller den svenska regeringens uppfattning att den politiken är till förmån för ett vidgat handelsutbyte och för en frihandel, vilket det är den svenska regeringens principiella uppfattning att vi skall ha. Jag hoppas därför att herr Hermansson skall studera svaret på den punkten ytterligare och vid dessa fördjupade studier komma till en annan uppfattning om vad det innehåller. Det är riktigt att det amerikanska exportkontrollsystemet och COCOM systemet befinner sig under omarbetning. Ingenting är dock ännu känt om de nya reglerna, hur de kan komma att se ut eller om de kommer att innebära en skärpning av systemet. Ett genomgående drag i kritiken mot systemet från källor såväl inom som utom USA har dock gällt den utdragna handläggningstiden för många exportlicensärenden. Vi hoppas att de nya reglerna kommer att innebära en förenklad och snabbare handläggning av ärendena. Vi är emellertid oroade över de krav på ökad restriktivitet som har framförts i Förenta staterna och för att en skärpning av exportkontrollsystemet skulle få negativa konsekvenser för teknologisamarbetet mellan Sverige och USA —-ett samarbete som vi sätter stort värde på och självfallet önskar fortsätta. Till Alf Lövenborg vill jag säga att jag är mycket hedrad över den tilltro han hyser till den svenska regeringens möjligheter att påverka den amerikanska regeringen när det gäller embargopolitiken. Det är inte bara så att den svenska regeringen kan ha ett kontrollerande inflytande över den svenska riksdagen trots sitt knappa mandatantal i denna sal, utan den har dessutom ganska stora möjligheter att påverka den amerikanska regeringen och den amerikanska kongressen — om man får tro Alf Lövenborg. I den fråga vi diskuterar nu skulle jag gärna se att han hade rätt.

Herr talman! Handelsministern ansåg att jag hade svårt att läsa innantill i den text han har föredragit. Han talade om min erfarenhet som politiker osv. Herr Cars har ju också, som vi alla vet, en lång erfarenhet som politiker, även om den inte hela tiden har försiggått inom detta hus — men det finns ju politik utanför riksdagshuset också som bekant. Jag vill kvittera hans artighet och säga att jag är förvånad över att en så erfaren politiker som herr Cars inte riktigt vet vad det står i det interpellationssvar han läser upp. Ett avsnitt i interpellationssvaret leder mig, vid det han kallar djupare studier, dvs. förnyade omläsningar, tyvärr icke till någon annan uppfattning än den jag givit uttryck för. De satser som finns där — och jag kan citera dem än en gång — tycker jag vittnar om flathet från regeringens sida. Man säger: ”Regeringen motsätter sig emellertid med skärpa varje framstöt från andra länders sida om att tillämpa restriktivitet vad gäller svensk export av varor och teknologi som är utvecklad i Sverige. I sådana fall kan inga utländska begränsningar accepteras.” Skall detta, herr Cars, tolkas på det viset som jag frågade om i mitt första inlägg, att när det gäller andra varor och annan teknologi så accepterar regeringen utländska begränsningar? Min kritik gällde också början på hela detta stycke, där det sägs om de svenska exportföretagen: ”Huruvida företaget finner det förenligt med sina intressen att ingå avtal grundas på en kommersiell bedömning som regeringen ej har anledning att ta ställning till.” Detta tycker jag vittnar om flathet. Vår regering måste självfallet ha en uppfattning om och ta ställning till den utpressningspolitik som USA på detta sätt bedriver gentemot svenska exportföretag. Det förvånar mig att inte handelsministern gjorde det på ett betydligt klarare och skarpare sätt än vad som förekom i interpellationssvaret. Nu har han sagt att man på nytt skall framföra sina meningar till USA.

Dessa regler kan nämligen inte accepteras av ett oberoende land. Om herr Cars har dubier på den punkten, kan han ju gå till förnyad läsning av sin vän Gunnar Adler Karlssons doktorsavhandling.
Herr talman! Jag vill säga till statsrådet Cars att jag verkligen inte har någon övertro på den folkpartistiska regeringen, men den bör i varje fall få pröva sina möjligheter och visa vad den vill och vad den duger till när det gäller att bekämpa den embargopolitik som vi alla säger oss kritisera. Det är inte riktigt att USA skall försöka dirigera vårt lands och andra länders handelspolitik, även om det sker genom indirekta metoder. Vi kommer förmodligen inte längre i den här debatten, men jag vill framhålla att jag tycker att detta är en så stor fråga att man inom regeringen allvarligt bör fundera över vilka skarpa, indirekta aktioner som kan sättas in för att få ett slut på detta. I den DN-artikel som jag citerade och som jag byggde större delen av min interpellation på står det bl.a. att irritationen över USA:s embargopolitik finns inte bara i Sverige utan också i Frankrike, England och Västtyskland. Det är förmodligen riktigt. Också i USA pågår en diskussion om dessa frågor. Det står i samma artikel att man där opponerar sig mot embargopolitiken. Finns det en utbredd opinion i skilda länder, då är jag helt överens med Carl-Henrik Hermansson om att den svenska regeringen bör göra något på det internationella planet. Den opinionen bör få stöd av en svensk aktion i någon form. Man bör alltså inte bara finna sig i detta.

I det valet måste företaget göra en kommersiell bedömning, en bedömning som den svenska regeringen som sådan inte har att eller kan lägga sig i. Det skulle föra väldigt långt, om den svenska regeringen försökte styra företagen i deras kommersiella bedömningar av om det är önskvärt eller inte önskvärt att från Förenta staterna skaffa sig den teknologi som man behöver eller av om man kan skaffa sig denna teknologi på annat håll och därigenom bevara sin handlingsfrihet när det gäller t.ex. export till de socialistiska länderna. Dess värre är det så att alternativet till att importera teknologin från Förenta staterna är att importera den från något land som i dessa avseenden genom COCOM är lierat med den politik som Förenta staterna för. Detta gör alltså att vår ståndpunkt inte innebär att den svenska regeringen accepterar den amerikanska politiken. Jag tycker att jag givit uttryck för detta såväl i mitt första inlägg som i de följande, och jag hoppas att Carl-Henrik Hermansson är införstådd med denna regeringens ståndpunkt. Formerna för att framföra den svenska regeringens uppfattning i denna fråga kommer vi att välja på så sätt att vårt agerande får den största möjliga effekten när det gäller att åstadkomma en förändring av denna politik. Vi kommer inte att spela för gallerierna, utan mera för saken.
Herr talman! Det jag reagerade mot var att det i handelsministerns svar fanns en tendens att reducera denna sak till en fråga som gällde enskilda företags kommersiella bedömningar, vilket är helt felaktigt. Det är nämligen en fråga som gäller Sveriges nationella självständighet och hur vi skall tillkämpa oss ett verkligt oberoende i handelspolitiken. Det är det som är den stora frågan, inte hur det enskilda företaget finner sig tvunget att välja i den tvångssituation som det har försatts i till följd av den amerikanska embargopolitiken. Vill man främja en god sak, herr handelsminister, tror jag att man bör tala öppet om den. Jag tror det är fel att reducera en debatt i den svenska riksdagen eller ett öppet uttalande från den svenska regeringen till någonting som man kallar ”spel för gallerierna”. Jag är anhängare av en öppen diplomati och tror att den har den största effekten.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat chefen för arbetsmarknadsdepartementet om han dels anser att det är rimligt att arbetslösa ungdomar förvägras utbildning, därför att offentliga utbildningsanordnare inte kan komma överens om den inbördes ersättningen, dels avser att vidta några åtgärder för att undvika likartade fall. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I det fall som Christer Nilsson åsyftar skulle inom gymnasieskolan anordnas en s.k. kortkurs inom det byggoch anläggningstekniska området för en grupp arbetslösa ungdomar. Utbildningen skulle förläggas till AMU center, eftersom där fanns ledig utbildningskapacitet. AMU-centrets lokaler, utrustning och lärarkraft skulle därvid utnyttjas. Skolöverstyrelsen har, enligt särskilt bemyndigande, rätt att sälja ledig utbildningskapacitet inom arbetsmarknadsutbildningen. Prissättningen sker därvid enligt en av SÖ upprättad prislista. Kostnaden i det nu aktuella fallet skulle för kommunen uppgå till 75 000 kr. Kommunen skulle emellertid endast erhålla 25 000 kr. i form av det extra statsbidrag som utgår per kurs för att täcka kommunens merkostnader för att anordna sådana kurser. I realiteten innebär det att kommunen av egna medel skulle få betala lärarkostnaderna, vilket inte kommunen behöver göra om lärarna är anställda i kommunens gymnasieskola. Enligt vad jag har erfarit bereds f. n. inom SÖ två ärenden som berör denna fråga. Jag är därför inte beredd att nu göra något uttalande i det konkreta ärendet. Men min principiella uppfattning är att reglerna för arbetsmarknadsutbildningens medverkan i des.k. kortkurserna inte får utformas så, att man försvårar möjligheterna att bereda arbetslös ungdom utbildning. Jag räknar därför med att de otympligheter i nuvarande bestämmelser som framkommer i frågan skall kunna rättas till.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Rodhe för svaret. I höstas skulle en grupp arbetslösa ungdomar i Norrköping erbjudas ens.k. kortkurs på det byggoch anläggningstekniska området. Kursen blev emellertid inte av, därför att olika myndigheter inte kunde komma överens om vem som skulle betala den. Kommunens försök att ge utbildning åt arbetslös ungdom stoppades alltså av byråkratiskt krångel, och det skedde vid en tidpunkt då arbetslösheten bland ungdom låg på en mycket hög nivå. Jag är, herr talman, nöjd med den principdeklaration som statsrådet Rodhe gjorde i svaret på min fråga. Av svaret att döma är regeringen beredd att ändra statsbidragsbestämmelserna, så att vi i framtiden kan undvika händelser av det slag som redovisades i frågan. Till slut vill jag bara säga att jag hoppas att regeringen snart ändrar de bestämmelser som vi nu diskuterar.

Herr talman! Lars-Ingvar Sörenson har frågat mig dels varför försöksverksamheten med omväxlande utbildning och praktik ännu inte har påbörjats, dels när jag räknar med att försöket kan inledas. Enligt vad jag erfarit har skolöverstyrelsen , efter samråd med gymnasieutredningen och arbetsmarknadsstyrelsen, redan i maj tagit vissa kontakter med sju kommuner för att undersöka intresset för denna verksamhet. Dessa kommuner är Göteborg, Hallsberg, Linköping, Katrineholm, Lycksele, Södertälje och Umeå. SÖ har därefter hållit två konferenser rörande uppläggningen av försöksverksamheten i de sju kommunerna med företrädare för de lokala och regionala skoloch arbetsmarknadsmyndigheterna. Med hänsyn till vad som har framkommit under dessa konferenser har SÖ utfärdat föreskrifter och anvisningar för försöksverksamheten. En formell inbjudan till att delta i försöksverksamheten har den 11 oktober 1978 gått ut tillde sju kommunerna från SÖ. Enligt de uppgifter som hittills har inkommit från dessa kommuner till SÖ torde försöksverksamheten komma att omfatta minst 180 elever. Jag räknar med att verksamheten skall kunna påbörjas inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga. Det innehåller i sin korta koncentration en redogörelse för vad SÖ har gjort i ärendet sedan regeringen fattade sitt beslut med anledning av propositionen 1977/78:164. Det hade också varit av värde att få veta på vilket sätt regeringen har gått in för att försöka effektuera sitt löfte i denna proposition att försöksverksamheten skulle komma i gång höstterminen 1978. Någon sådan verksamhet har inte startat. Jag har läst i tidningarna att skolministern är intresserad inte bara av dessa frågor utan också av skolfrågor i allmänhet och reser omkring i riket för att informera sig om läget i dessa avseenden. Jag har därför tagit tillfället i akt, herr talman, att något belysa hur läget är speciellt i Göteborg. Vi har fått en mycket svår utveckling i Göteborg på ungdomsarbetslöshetens område. I juli 1976 hade vi drygt 1 000 arbetslösa ungdomar under 25 år. I juli 1977, ett år senare, hade detta antal fördubblats så att vi var uppe i över 2 000 arbetslösa ungdomar. I sommar har antalet stigit till över 3000 öppet redovisade arbetslösa ungdomar. Bakgrunden till denna utveckling är, som väl alla känner till vid det här laget, omfattande strukturförändringar som drabbar regioner som Göteborg mycket kraftigt. Vi har fått förändringar som inte längre betraktas som konjunkturella utan som svårartade långsiktiga strukturella förändringar. Vi räknar med att Göteborgsområdet från mitten av 1970-talet till 1982-1983 kommer att tappa bortåt 10 000 varvsarbetstillfällen och därutöver i infrastrukture runt omkring varven ungefär 6 000 arbetstillfällen. Det betyder i runt tal 16 000 missade arbetstillfällen under denna korta tidrymd. Samtidigt kommer mängder av ungdomar ut i Göteborgsregionen och kan inte få några arbetstillfällen. Göteborgs kommun har gått in för att med kraftiga åtgärder försöka göra något åt detta läge. Den har med sin begränsade kommunala ekonomi uppgiften att ge arbetstillfällen i planerad verksamhet åt 2 680 personer. I statligt beredskapsarbete sysselsätts ytterligare 529 ungdomar, i kommunalt beredskapsarbete 1 558 och i enskilt beredskapsarbete 265. Totalt inkl. dem som sysselsätts vid AMU-centra m.m. berörs i detta sammanhang ca 6 700 ungdomar. Det betyder att vi så gott vi kan försöker åtgärda de här områdena.

Herr talman! Det är riktigt, som frågeställaren Lars-Ingvar Sörenson började med att säga, att jag ägnar en hel del av min tid åt att dels fastställa fakta, dels studera konstruktiva lösningar inom det problemområde det här gäller. Jag har rest runt och bl.a. studerat förhållandena i Malmö, Göteborg och Luleå, senare Norrbottensregionen. Jag vill gärna begagna tillfället till att säga att vad jag såg i Göteborg imponerade mycket på mig. Det visade att man där på ett både beslutsamt och konstruktivt sätt arbetar med problemen. Den konkreta fråga som ställdes sist ligger såvitt jag förstår inte inom det frågeområde som vi här behandlar, och jag känner mig därför förhindrad att avge något svar. Jag antar också att Göteborg kommer att inge ytterligare äskanden inom detta område, och då finns det anledning att återkomma. Jag vill i det här sammanhanget betona att min företrädare i ämbetet, i den proposition som ligger till grund för de anvisningar som sedan givits för den här försöksverksamheten, underströk att den för att bli framgångsrik måste ges en klar lokal förankring och utformas utifrån de lokala förutsättningar som finns. Det betyder också att det framför allt är kommunerna som har att ta initiativ och göra förberedelser, utforma de närmare praktiska reglerna för hur verksamheten skall utformas inom ramen för de anvisningar som givits av regeringen och i andra hand skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag beklagar att statsrådet Rodhe inte kunde tala om för riksdagen vad statsrådet ämnar göra på det här området för budgetåret 1979/ 80. Det var dock möjligt för den förra skolministern att inom ramen för den proposition som Rolf Wirtén lade fram på våren 1978 tala om vad hon önskade göra på det här området. Jag kan då inte göra mer än att beklaga att vi inte får något löfte om att en sådan här handläggning av aktiviteter på detta fält fortsätter. Detta hade varit av värde för oss, inte minst mot bakgrund av de svårigheter jag försökte redogöra för som Göteborg har med att fullfölja planerna på långsiktig förbättring av läget för de många arbetslösa ungdomarna i Göteborg. Statsrådet Rodhe var ju också benägen att omvittna att kommunen sysslade med detta. Vad jag försökte säga var att situationen är sådan att man på det kommunalekonomiska planet inte har möjligheter att på lång sikt klara ut de ekonomiska förutsättningarna för att lösa problemet och att det därför var betydelsefullt att statsmakterna gick in och lyfte upp lösningen av detta problem på en nationell nivå.
Herr talman! Jag trodde att det borde ha framgått av vad jag har sagt, men jag vill här ytterligare understryka att jag tillmäter försöksverksamheten en utomordentligt stor vikt. Den har betydelse inte bara för de kortsiktiga problem som här bl.a. illustrerades med Göteborgssituationen utan också för den mera långsiktiga planering som ligger inom gymnasieutbildningens ansvarsområde. Det är väl därför naturligt — även om jag nu inte kan säga någonting mera konkret — att man inte hastigt kan avsluta en sådan försöksverksamhet, särskilt som den ju ännu inte praktiskt har kommit i gång. Det är väl tyvärr också så att det inte går att så snabbt rätta till själva sakläget genom en försöksverksamhet, utan en uppföljning av den nu planerade försöksverksamheten kommer säkerligen att behövas också på längre sikt. Jag antar att vi därför kan få tillfälle att återkomma till den diskussion som Lars-Ingvar Sörenson gärna i dag ville föra.
Herr talman! Nu tyckte jag att svaret var mer positivt. Jag var litet oroad över det första svaret, där statsrådet gick rätt lättvindigt förbi min frågeställning. Men jag tolkar nu detta svar positivt i den meningen, att statsrådet Rodhe är beredd att göra vad hon kan för att lösa de här problemen också i fortsättningen. I vår partimotion, som avvisades, begärde vi 2 000 platser av den här karaktären. Nu fick vi 200 — bara en tiondel — men jag tolkar ändå statsrådets svar positivt och hoppas att den utveckling som nu har påbörjats kommer att fortsätta, men i än större skala.
Herr talman! Jag vill, bara för undvikande av missförstånd, säga att jag naturligtvis inte har tagit någon ställning mellan 2 000 och 200 platser, eller rättare sagt att jag t. v. har att arbeta inom det av riksdagen fattade beslutet, som gäller 200 platser.
Herr talman! Olle Svensson har frågat mig när riksdagen kan vänta förslag med anledning av det betänkande som utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan avlämnade till regeringen i juni 1976. Flertalet remissinstanser ställde sig positiva till grundtankarna och de allmänna riktlinjerna i utredningsförslaget. När det gällde den närmare utformningen av reglerna framkom emellertid olika uppfattningar. Flera remissinstanser underströk behovet av en översyn även av reglerna i rättegångsbalken om editionsplikt och reglerna i skattelagstiftningen om användande av tvångsmedel i olika sammanhang. Under lagstiftningsärendets beredning inom regeringskansliet fann jag behov av att göra en samlad översyn av tvångsmedelsregleringen. Bakgrunden var bl.a. de ändringar som vidtagits i regeringsformen i syfte att stärka de medborgerliga frioch rättigheterna och i tryckfrihetsförordningen för att förbättra anonymitetsskyddet för meddelare, författare och andra upphovsmän. Vidare hade riksdagen i mars 1977 avslagit propositionen 1976/77:202 i vad den avsåg nya regler om telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål. Riksdagen fann att propositionsförslaget, som även innehöll regler till skydd för det tryckfrihetsrättsliga anonymitetsintresset, borde övervägas ytterligare när det gällde frågan om rätt att använda s.k. överskottsinformation vid telefonavlyssning. Riksdagen, som pekade på att problemet inte var begränsat till telefonavlyssning utan kunde uppkomma också i fråga om andra tvångsmedel, ansåg det önskvärt att få generella lösningar för olika typer av tvångsmedel. Efter beslut av den dåvarande regeringen den 29 juni i år tillsatte jag en kommitté med parlamentarisk sammansättning för att se över tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m.m. Kommittén skall göra en fullständig översyn av rättegångsbalkens bestämmelser om straffprocessuella tvångsmedel och liknande åtgärder, t.ex. editionsplikt och syn. Till de straffprocessuella tvångsmedlen hör bl.a. beslag och husrannsakan. I kommitténs uppdrag ingår även att undersöka behovet av ändrade regler för användning av tvångsmedel och liknande åtgärder utanför rättegångsbalkens område och så långt som möjligt samordna bestämmelserna med vad kommittén kan komma att föreslå i fråga om den grundläggande regleringen i rättegångsbalken. Syftet med översynen är bl.a. att söka stärka skyddet för olika enskilda intressen som kan komma att beröras vid användande av tvångsmedel. I direktiven för kommittén fastslås att det är en viktig uppgift för kommittén att se över möjligheterna att stärka anonymitetsskyddet vid tvångsmedelsanvändning. I syfte att skapa ett fullgott skydd skall kommittén söka finna en samordnad reglering för olika typer av tvångsmedel. Anonymitetsutredningens förslag har överlämnats till kommittén, som har att överarbeta detta från de allmänna utgångspunkter som gäller för kommittéuppdraget. Kommittén har nyligen börjat sitt arbete. Jag kan för dagen inte säga något om när det kan vara slutfört.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det utförliga svaret. I oktober 1973 förordnade allmänne åklagaren om husrannsakan bl.a. på Folket i Bild kulturfronts redaktion. Den 31 oktober 1973 tillskrev Pressens samarbetsnämnd, som är ett organ för samarbete mellan Tidningsutgivareföreningen och Journalistförbundet, regeringen med krav på förstärkning av anonymitetsskyddet och skyddet för meddelare. Den 4 januari 1974 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen flera s.k. IB-utredningar samt gav massmedieutredningen tilläggsdirektiv. Den nuvarande justitieministern var själv ordförande i massmedieutredningen, där jag deltog som ledamot, och vi kan konstatera att utredningens förslag lett till ändringar — vilket också sades i svaret — i tryckfrihetsförordningen som innebär en väsentlig förstärkning av meddelarskyddet. Dessa nya regler trädde i kraft den 1 januari 1978. I samband därmed har också vissa förändringar skett i fråga om kriminaliseringen av spionbrott. Bl. a. beträffande ryktesspridning i fred enade sig riksdagen, med en majoritet av socialdemokrater och folkpartister, om att denna brottsbeteckning inte borde tas upp i TF:s brottskatalog. I svaret på min fråga omnämns två andra utredningar som tillsattes i detta sammanhang, båda berörande konflikten mellan intresset av bevarad anonymitet och samhällets intresse att bekämpa brott. I fråga om telefonavlyssning, beslag och husrannsakan har användningen av dessa spaningsmedel, i särskilda kommittéförslag som utarbetats i nära kontakt med publicistiska företrädare, kringgärdats av restriktiva regler. Dessa förslag är avsedda att i tryckfrihetsförordningens anda vidmakthålla allmänhetens förtroende för att meddelanden till massmedier inte förs vidare eller blir tillgängliga för obehöriga. I ett fall har proposition lagts fram om nya regler för telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål. Denna ledde, som justitieministern säger, inte till lagstiftning. Justitieminister Romanus upplyser nu om att dessa för yttrandefriheten så viktiga frågor om anonymitet och tvångsmedel — jag frestas att uttrycka mig så drastiskt — begravts i en utredning, vilken tillsattes i somras. Den har många andra tidsödande uppgifter och har ännu inte haft sitt första sammanträde. Sven Romanus säger också att han inte vet när utredningen kan bli färdig. Jag vill fråga justitieministern om han inte upplever denna tempoförlust i beredningsarbetet som något av ett misslyckande. I dag är det mer än fem år sedan pressen tillskrev första statsmakten i denna fråga, och det blir på nyåret fem år sedan den socialdemokratiska regeringen markerade frågans vikt genom att tillsätta de s.k. IB-utredningarna.

Herr talman! Det framgår av Olle Svenssons eget anförande hur många frågor det är i det här problemkomplexet som verkligen har ett inbördes sammanhang. Den ursprungliga fråga som ställdes gällde regleringen av beslag och husrannsakan. Men den debatt som nu är aktuell i tidningarna rör hur man skall anse rättsläget vara beträffande förfarandet vid telefonavlyssning på tidningsredaktion. Det visar att den här frågan kan komma upp inte bara beträffande beslag och husrannsakan, utan den gäller generellt alla tvångsmedel. Problemet gäller inte bara när tvångsmedel skall kunna användas utan också hur man skall behandla den mycket besvärliga frågan om s.k. överskottsmaterial som kommer fram vid en tvångsåtgärd. På den sista punkten har riksdagen direkt uttalat att det behövs en samlad översyn, så att man får likartade regler för olika tvångsmedel. Riksdagen avslog i det sammanhanget det konkreta förslag som förelåg på den punkten. Jag tycker detta visar att vi måste ha en samlad bedömning av förhållandet mellan tvångsmedel och tryckfrihetsförordningen. På den punkten vill jag gärna säga att vid användande av tvångsmedel på område där man kan komma i konflikt med tryckfrihetsförordningen är det självklart att man skall använda mycket stor varsamhet. Men rättsläget behöver klargöras, och frågan ingår i kommitténs direktiv. Även om det innebär tempoförlust måste frågan bli föremål för en generell bedömning. Och att göra en sådan är vad kommittén har i uppdrag.

Herr talman! Jag känner väl till de motiv för ytterligare bearbetning av frågan som justitieministern anförde redan i sina direktiv till den Wennergrenska utredningen. Jag undrar om vi ändå inte måste säga oss att det kan tolkas som något av ett bristande intresse för frågan att låta en stor utredning ta över den först två år efter det att betänkandet från utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan lagts fram. Vad som ytterligare återstod att bearbeta var ändå inte mer än att det kanske kunde ha skett genom en departemental beredning eller åtminstone i samarbete med exempelvis yttrandefrihetsutredningen och den här nya utredningen. Vad sedan gäller frågan om skyddet för det tryckfrihetsrättsliga intresset vid telefonavlyssning är det riktigt att propositionen inte ledde till lagstiftning. Åtminstone vi socialdemokrater förutsatte emellertid att överarbetningen skulle ske snabbt och inte med den förhalning som det innebär att det dröjde så länge innan utredningen tillsattes och att frågan bakades samman med så många andra komplicerade problem. Jag finner det djupt olyckligt att förstärkningen av anonymitetsskyddet för meddelare och annan upphovsman i TF inte har fått snabb efterföljd i brottsbalkens reglering av tvångsmedlen. I den allmänna debatten har det på sistone exempelvis ifrågasatts om det kan förhålla sig så att, om misstanke föreligger om brott mot en enda person i sammanhang där telefonavlyssning är möjlig, en växel hos ett massmedieföretag med flera tusen anställda kan bli föremål för telefonavlyssning. Jag anser det vara ett groteskt påstående med tanke på innebörden av tryckfrihetsförordningen. Jag vill uppmana justitieministern att här dementera att det finns en sådan laglig möjlighet för polisen i dess spaningsarbete att urholka anonymitetsskyddet.

Herr talman! Jag kan ytterligare för att visa hur dessa frågor hänger ihop nämna att samtidigt med tillsättandet av den aktuella utredningen utarbetades tilläggsdirektiv till en utredning under budgetdepartementet. Dessa tilläggsdirektiv gav den utredningen i uppdrag att gå igenom motsvarande frågor beträffande tvångsmedel på skattelagstiftningens område. Men det är klart utsagt i direktiven att den övergripande bedömningen ankommer på den kommitté som är tillsatt inom justitiedepartementet. Att Olle Svensson nu nämner frågan om telefonavlyssning på tidningsredaktion visar just att det inte räcker med en separat lagstiftning beträffande beslag och husrannsakan, eftersom frågan gäller över hela fältet och kan sägas vara väl så viktig när det gäller telefonavlyssning. I fråga om telefonavlyssning kan jag inte säga mer om rättsläget än att det enligt min mening är i och för sig möjligt att använda tvångsmedel även på tryckfrihetsområdet under de förutsättningar som finns angivna i vanlig lagstiftning. Men som jag nämnde tidigare är det fråga om en avvägning mellan olika intressen, där tryckfrihetsförordningens intressen skall väga mycket tungt. Jag vill bara erinra om att chefen för rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning i pressen har uttalat att det under hans tid som chef för avdelningen inte har förekommit någon avlyssning på en tidningsredaktion.

Herr talman! Jag vill inte bestrida vad justitieministern senast sade, att frågan om telefonavlyssning kan vara väl så viktig som frågan om beslag och husrannsakan när det gäller risken för kollision med anonymitetsintresset. Men min synpunkt är att om man har genomfört en förändring i tryckfrihetsförordningen, som både Sven Romanus och jag har påstått innebär en förstärkning av anonymitetsskyddet, är det olyckligt om vi får en urholkning av detta på grund av att brottsbalkens regler inte snabbt ändras. Det är ambitionen att snabbt fullfölja detta som jag här har efterlyst. Det sista som justitieministern sade tycker jag är viktigt. Det är väsentligt att justitieministern uttalar sig och motverkar den oro som i dag finns bland massmediepersonalen och bland allmänheten. Allmänheten är orolig för att uppgifterna inte förblir anonyma om den vänder sig till ett stort massmedieföretag. Jag anser därför att det är viktigt att justitieministern sade att man måste förfara varsamt så att telefonavlyssning inte kränker anonymitetsskyddet.
Herr talman! Jag kan gärna säga att jag för min del tror att Olle Svensson och jag är ense i fråga om de mål som vi syftar till. Jag vill bara betona att det uppdrag som nu har givits till kommittén gäller just denna fråga — det är en av huvuduppgifterna för kommittén. Och det är klart att kommittén skall arbeta med all den skyndsamhet som är möjlig. Men jag kan inte förstå om Olle Svensson menar att man skall bryta ut detaljen om beslag och husrannsakan ur detta problem. Men jag vill ytterligare betona att jag tror att vi i sak är ense om att det behövs en reglering på det här området.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att jag inte alls tvivlar på att justitieministern personligen är intresserad av att få ett fullföljande av de här frågorna genom förändringar i brottsbalken. Jag kanske då får tolka svaret så, att den utredning som tillsattes i juni och som ännu inte haft sitt första sammanträde — det är först den 15 januari 1979 som det sammanträdet skall hållas — bör skynda på. Jag kanske också får tolka svaret så, att den bör prioritera just denna fråga — som är så viktig — så att vi verkligen lever i tryckfrihetsförordningens anda och i enlighet med det verkligt betydelsefulla beslut som gäller från den 1 januari 1978. Beslutet är baktalat av många, men enligt min och justitieministerns uppfattning innebär det en förstärkning av anonymitetsskyddet.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag utgår från att kommittén arbetar med all den skyndsamhet som är möjlig. Om man kan prioritera just denna fråga är inte så lätt att säga. Såvitt jag har uppfattat det är detta en av huvuduppgifterna för kommittén — kanske den viktigaste. Men det är inte säkert att den går att bryta ut ur kommitténs arbete med hela tvångsmedelslagstiftningen och dess motstående intressen.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig om jag anser att Stockholmspolisens planerade omorganisation för bl.a. bekämpning av terrordåd överensstämmer med den av regering och riksdag år 1977 fastställda organisationen. Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att omorganisationen står i överensstämmelse med tidigare av riksdagen fattade beslut. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I den senaste budgetpropositionen (1977/78:100 bil. 5 s. 53) uttalade jag att de båda piketgrupperna i Stockholm tills vidare bör bibehållas med oförändrad organisationstillhörighet, dvs. vara knutna till vaktdistrikt 1 och 3. Jag angav vidare att det förhållandet att det operativa ansvaret ligger kvar på vaktdistrikten bl.a. innebär den fördelen att grupperna får en naturlig anknytning till de vaktdistrikt där de förfogar över lokaler och huvudsakligen tjänstgör. Jag fann att de skäl som talade för att piketgrupperna operativt hålls åtskilda inte gäller vissa administrativa funktioner. Eftersom vaktdistrikten är mindre lämpade för att ge den service som behövs för att i tillräcklig utsträckning samordna sådana funktioner som rekrytering, vikariatsoch ersättarfrågor samt utbildning inom polisdistriktet, ter det sig sålunda motiverat att dessa funktioner ombesörjs samlat i distriktet. Beträffande arbetsuppgifterna angavs att grupperna normalt är sysselsatta med vanlig patrulleringstjänst. När så krävs, kommer de emellertid att användas för uppgifter av mer allvarlig karaktär, t.ex. katastrofer av olika slag, terrordåd och bombhot. Riksdagen uttalade inte någon erinran mot vad jag hade föreslagit. Regeringens beslut i regleringsbrevet för detta budgetår har samma innehåll som propositionen i fråga om organisationen av grupperna. Den praktiska uppföljningen av regeringens direktiv i regleringsbrevet ligger på polisdistriktet och där ytterst på polisstyrelsen. Jag har från distriktet inhämtat följande: Verksamheten i dess utformning enligt regleringsbrevet börjar tillämpas den 1 februari 1979. De båda vaktdistrikten kommer att utgöra tjänsteställe för resp. piketgrupp. Där förvaras polismännens tjänsteutrustning. Varje grupp indelas i åtta undergrupper, till vilka knyts fasta ersättare. Operativt leds grupperna av cheferna för resp. vaktdistrikt. Gruppernas arbetsuppgifter bestäms till varje pass av vakthavande befäl i vaktdistriktet. Vid särskilda händelser av allvarligare art leds däremot grupperna från Stockholmspolisens ledningscentral. Vid ordningspolisens centralsektion kommer att handläggas administrativa funktioner rörande bl.a. rekrytering, utbildning, vikariatsoch ersättarfrågor samt semesterplanering. En tre veckors sammanhållen utbildning kommer att äga rum i januari för befäl och befälsvikarier. Övrig personal utbildas efter hand. De uppgifter som jag nu har återgett ger vid handen att organisationen byggs upp i överensstämmelse med vad statsmakterna har beslutat. Självfallet kommer jag att noga följa genomförandet av den nya organisationen.

Herr talman! När polisstyrelsen i Stockholm för drygt tre år sedan hos rikspolisstyrelsen begärde att få inrätta en särskild polisenhet att sättas in vid allvarliga händelser, organiserad direkt under polisledningen, blev förslaget snart en känslig fråga. En stor allmänhet, särskilt i Stockholm, reagerade mot förslaget, och man fann ärendet så brännande att man överlämnade det till regeringen för ställningstagande. I regeringen fördes förslaget vidare våren 1976 till 1975 års polisutredning, som just hade börjat sitt arbete. Efter ca nio månader var utredningen klar med sitt förslag, som sedan i stort följdes av regeringen och riksdagen. Någon särskild polisenhet enligt förslaget blev det inte, inte heller någon personalförändring eller någon särskild utrustning. Vissa åtgärder, bl.a. på utbildningssidan, bifölls däremot av utredning, regering och riksdag. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå den nya reaktion som mötte ett besked i Dagens Nyheter den 7 december i år. ”En specialstyrka på 132 poliser för att ta hand om terrordåd skall upprättas inom Stockholmspolisens nuvarande organisation.” Man skrev också att ett frivilligt ansökningsförfarande skulle föregå ett urval av vilka personer som ansågs lämpliga i den styrkan. Förvirringen förstärktes av ett uttalande i en radiointervju att det aktuella förslaget bara i nyanser skilde sig från det förslag som tidigare var presenterat. Nu har justitieministern givit besked om att uppgifterna var felaktiga. Organisationen byggs upp enligt statsmakternas beslut. Det är bra att få detta besked. Det bör vara en anknytning till reaktionen på den felaktiga presentationen. Det bör vara en allvarlig erinran om vikten av att information från polisen i så här angelägna frågor verkligen sköts med stor grundlighet. Ett par frågor följer automatiskt på justitieministerns svar: 1. Har det inte dröjt väl länge med hanteringen av detta ärende? Utbildningsfrågorna bedöms av utredningen såsom mycket angelägna. Redan i regeringens beslut 1976 att överlämna förslaget till polisutredningen angavs särskilt att polisstyrelsen i Stockholms distrikt skulle vidta vissa åtgärder medan utredningen pågick, bl.a. på avsnittet utbildning. Hur överensstämmer detta med att man först nu tycks vara beredd att starta den första biten av utbildningen, nämligen den för befäl? 2. Polisutredningen uttalade sig för målsättningen att polismännen skulle ha en sådan utbildning att våld i görligaste mån kan undvikas. Mot bakgrund av att statsrådet säger sig noggrant följa denna sak vill jag ställa en fråga: Överensstämmer det nu presenterade utbildningsprogrammet med den målsättning som polisutredningen uttalade och som sedan också följdes av regering och riksdag?

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. När denna sak förra gången diskuterades, var det uppenbart att många såg den såsom ytterligare ett led i den centralisering och militarisering av polisen som har förekommit under de senaste åren. Därför var det välgörande att något beslut om en särskild centralt placerad rörlig piketstyrka inte kom till stånd. Trots justitieministerns svar kan jag inte komma ifrån att detta är ett första steg i riktning mot en sådan särskild styrka. Därmed är det också ett avsteg från innebörden i riksdagens beslut om att någon ytterligare centralisering inte skulle komma till stånd. Tvärtom skulle man enligt detta beslut satsa på mindre enheter. Vi framhöll i den debatten att ytterligare centralisering och militarisering av polisen genom att inrätta en sådan här särskild styrka inte avskaffar några problem. Tvärtom kan dett.o.m. förstärka dem. Ett aktuellt problem i detta fall är Stockholms tunnelbanor. Vad har hänt sedan vi fick mängder av nya väktare? Jo, såsom Stockholmspolisen mycket riktigt framhåller har man flyttat problemen från den ena tunnelbanestationen till den andra. Man har på intet sätt löst dem. Vad som krävs är sociala insatser ute i kommunerna och att man satsar på att försöka avskaffa ungdomsarbetslösheten i landet. Vi anser att om en omorganisation skall komma till stånd, är det med tanke på hela poliskårens inriktning de ekonomiska brotten man på allvar måste bekämpa. Dessa brott ligger bakom de problem som ordningspolisen många gånger får ta hand om. Men från ordningspolisens synpunkt vore likaså en annan prioritering vettig, nämligen den jag tog upp tidigare om mindre enheter, satsning på kvarterspoliser och liknande. Justitieministern anför i sitt svar: ”Vid särskilda händelser av allvarligare art leds däremot grupperna från Stockholmspolisens ledningscentral.” Där kvarstår oklarheten: Vad är ”händelser av allvarligare art”? Dit räknades t. 0. m. demonstrationerna av aktionsgrupperna för daghem för att inte tala om Stockholms arbetarekommuns och vpk:s demonstrationer den 1 maj.

Herr talman! Arne Nygren sade att det har tagit lång tid. På det kan jag bara svara att denna organisation och utbildning har tagits fram i samråd med personalen i ett vanligt samrådsförfarande, och det har tagit den tid som har gått åt. Det är en stor fördel att hela denna organisation kommer till stånd med aktivt biträde från fackets sida. Vad avser utbildningen kan jag tala om att det som nu är aktuellt är utbildning av befäl och befälsvikarier — en tre veckors sammanhållen kurs. Utbildningen avses omfatta i huvudsak följande ämnen: aktuell lagstiftning, psykologi, psykiatri, planering, taktiskt uppträdande i olika situationer, tekniska hjälpmedel, akutsjukvård och fysisk träning. Det stämmer enligt min mening med det som var syftet med det hela. Eva Hjelmström säger att dessa åtgärder inte löser problemen, och hon betonar på nytt kampen mot ekonomisk brottslighet. Ja, det är mycket viktigt, och där har gjorts insatser från regeringens sida och från samhällets sida över huvud taget, men vi får därmed inte försumma andra uppgifter som är viktiga.
Herr talman! Justitieministern svarade inte på min fråga vad särskilda händelser av allvarlig art innebär. Jag vill därför anföra den promemoria som upprättats av Stockholms polisdistrikt, ordningsavdelningen, med uppgift över händelser då en centralt placerad rörlig piket sannolikt skulle komma att tas i anspråk. Däri ingår — huvudsakligen, skulle jag vilja påstå — en rad demonstrationer. Är det alltså den typen av uppgifter som den här styrkan skall ägna sig åt? Är det aktioner av typ Mullvaden eller vad är det egentligen den skall syssla med? Sedan hävdar justitieministern att regeringen har gjort stora insatser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag delar inte justitieministerns uppfattning därvidlag. Det räcker med att titta på de polisstyrkor som finns: Ordningspolisen har bortåt 9000 tjänster, men för att bekämpa hela den ekonomiska brottsligheten förfogar polisen över 63 tjänster, och av dem är 30 inte ens besatta. Som jag framhöll tidigare: Inte heller ur ordningspolisens synpunkt kan detta vara särskilt rimligt. Det strider, menar jag, mot rikdagens beslut om satsning på kvarterspoliser och mindre enheter.
Herr talman! De exempel som Eva Hjelmström åberopade härrör, såvitt jag förstår, från en promemoria från 1976, och det är inte den som ligger till grund för det förslag som nu är aktuellt. I budgetpropositionen nämner jag som exempel på piketgruppernas arbete katastrofer av olika slag, terrordåd och bombhot, alltså ytterligt allvarliga situationer. I övrigt skall de polismän som ingår i grupperna fullgöra sin vanliga tjänstgöring ute i distrikten.
Herr talman! Får jag därmed uppfatta justitieministerns svar som att det inte kan komma i fråga att använda den här styrkan, som jag i och för sig fortfarande är motståndare till, vid de händelser som togs upp i den promemoria som mycket riktigt är från 1976?
Herr talman! Såvitt jag nu kommer ihåg innefattade den promemorian en lång uppräkning av olika tänkbara situationer som inte alls hör samman med det här ärendet. Vad det nu gäller är de saker som är nämnda i budgetpropositionen och som riksdagen har accepterat.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra ordningsläget i Stockholms tunnelbana. Jag vill inledningsvis understryka att jag ser allvarligt på företeelser av den art som har påtalats av Margaretha af Ugglas. Det är en grundläggande uppgift för samhället att trygga allmänhetens säkerhet. Det är därför inte godtagbart om ordningen och säkerheten exempelvis på de allmänna kommunikationsmedlen brister. Enligt uppgifter som jag har erhållit har visserligen våldet mot passagerare i tunnelbanan i Stockholm minskat något på senare tid. Jag nödgas emellertid ändå konstatera att situationen som helhet på ordningssidan inte kan godtas. I interpellationen efterlyses åtgärder från min sida. Allmänt vill jag först uttala att, som vi alla vet, brottslighet likaväl som ordningsstörningar ofta har djupgående orsaker. Dessa torde främst kunna undanröjas genom reformer inom exempelvis familjepolitiken,utbildningsväsendet, arbetslivet, fritidsverksamheten samt socialoch hälsovården. Det rör sig här väsentligen om åtgärder som främst i ett längre perspektiv motverkar brottsligheten. Men det gäller att också göra insatser som är ägnade att förbättra läget på kortare sikt. Hit hör exempelvis åtgärder som vidtas för att bekämpa missbruk av sprit och narkotika. Samhället gör här redan stora insatser, men ytterligare åtgärder behövs. Jag kan erinra om förslagen i propositionen 1977/ 78:108 om åtgärder mot narkotikamissbruk. I samma riktning verkar den slagkraftiga organisation mot narkotikabrottsligheten som på senare tid har byggts upp inom polisen, vilken har tillförts betydande resurser för detta ändamål. Vidare kan erinras om de förslag till skärpta permissionsbestämmelser m.m. för vissa intagna på kriminalvårdsanstalterna som i dagarna har antagits av riksdagen. Polisverksamheten i Stockholm försvåras avsevärt av att ett betydande antal polismanstjänster är vakanta. Orsaken till detta är i första hand att det tidigare, senast under budgetåren 1975 77, har rekryterats alltför få elever till polisskolan. fr.o.m. budgetåret 1977/78 sker emellertid en så kraftig satsning som möjligt på utbildning av polisaspiranter. Det tar tid innan effekten ger sig till känna men med en fortsatt insats av detta slag bör situationen fortlöpande förbättras. Att vakanserna särskilt drabbar storstadsområdena beror erfarenhetsmässigt på att många poliser som kommer från landsorten har svårt att finna sig till rätta i Stockholm och söker sig därifrån när tillfälle ges. Rekryteringen inriktas därför i dag på ett helt annat sätt än tidigare på ungdomen i storstadsområdena. Därigenom bör vi på sikt få flera polismän som har sina rötter i storstadsmiljön. Utflyttningen av poliser till landsorten bör härigenom minska. Vakanssituationen i Stockholm är alltså bekymmersam. Det bör dock framhållas att antalet vakanser visserligen är ca 480 men att det samtidigt i distriktet finns ca 450 ”alternerare”, dvs. poliser som har genomgått polisskolan och under två år fullgör praktiktjänstgöring. Det är avsett att distriktet skall tillföras 100 alternerare i mars och ytterligare 120 i juli 1979. Hur stor förbättring detta kommer att innebära går inte att överblicka eftersom antalet avgångar inte nu kan förutses. Som jag har antytt är nämligen avflyttningen av poliser betydande. Det har sagts mig att det bl.a. beror på, förutom det svårare arbetsklimatet, att det är svårt för särskilt de unga polismännen att få en tillfredsställande bostad. Polisväsendet är visserligen en statlig uppgift. Men det är ändå angeläget att även kommunerna, som naturligtvis har ett stort intresse av en väl fungerande polis, inom sina områden gör vad de kan för att den enskilde polismannens situation skall förbättras. Detta gäller bl.a. bostäder. Alla goda krafter måste förenas i en ansträngning att här söka göra en positiv insats. Storstockholms bostadsförmedling och Stockholms kommun har på senare tid vidtagit vissa åtgärder. Jag vet att länsstyrelsen, som är regional polismyndighet, ägnar dessa frågor ett betydande intresse och arbetar på att förhållandena skall förbättras. Beträffande tunnelbanenätet gäller att övervakningen utförs av en särskild sektion inom Stockholmspolisen. Ansvarsområdet för denna sektion har växt i takt med att tunnelbanan utökats och omfattar nu bandelar även i angränsande polisdistrikt. Sektionen har 92 fasta polismanstjänster. Härtill kommer vikariatsoch förstärkningspersonal. Denna uppgår vanligen till omkring 20 96 av ordinarie personalstyrka. Stockholmspolisen har emellertid prioriterat tunnelbaneövervakningen så att den extra personalen uppgår till 75 polismän i stället för normalt 18. Härigenom kommer 167 polismän att ingå i sektionen. Därtill kommer mellan 30 och 50 alternerare. Vid vissa tidpunkter utökas tunnelbanepolisen dessutom tillfälligt för särskilda aktioner. De förhållanden som har redovisats nu ger vid handen att polisledningen i Stockholm har ägnat problemen beträffande tunnelbanan uppmärksamhet och även prioriterat verksamheten där. För att motverka bristen på ordning i tunnelbanan har Stockholms polisdistrikt sedan några år ett medgivande av regeringen att utnyttja 40 ABAPB-vakter för samtidig tjänstgöring vid tunnelbanestationer. Enligt vad jag har erfarit utnyttjas detta medgivande inte i full utsträckning. Enligt min uppfattning skulle läget förbättras om polisledningen, med anledning av den föreliggande situationen, i fortsättningen utnyttjar medgivandet fullt ut. Det är från både principiella och praktiska synpunkter viktigt att rent polisiära uppgifter sköts av polismän och inte av ordningsvakter. Det bör därför exempelvis inte komma i fråga att ordningsvakter följer med tågen i syfte att ingripa om ordningsstörningar förekommer där. Det finns emellertid många situationer där det under rådande förhållanden bör kunna godtas att ingripanden görs av personer med mindre kvalificerad utbildning än polismännens. Redan närvaron av ordningsvakterna i tunnelbanan torde f. ö. vara ägnad att förbättra ordningen och att lugna allmänheten. Man måste vidare hålla i minnet att ordningsvakterna under sin tjänstgöring är underställda polisledningen och även polisman på platsen. Det är också polisens ledningsorgan som bestämmer hur tjänstgöringen skall utformas och var ordningsvakterna företrädesvis bör vara placerade. F.n. tjänstgör ordningsvakterna på en del av tunnelbanestationerna. De skall i första hand uppehålla sig vid biljettspärrarna. Jag anser mig kunna utgå från att föreskrifterna för tjänstgöringen är så utformade att de kommer att motsvara vad som i allmänhet ankommer på ordningsvakter. Det har upplysts från polisledningen att ordningsvakterna visserligen i första hand skall uppehålla sig kring spärrarna men att de skall ingripa exempelvis om en ordningsstörande händelse inträffar ute på perrongen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Det är innehållsrikt och jag tror att det kommer att väcka förväntningar hos allmänhet och SL-personal — förväntningar om att statsmakterna nu äntligen blivit varse problemets allvar och kommer att vidta åtgärder för att komma till rätta med oacceptabla förhållanden kring Stockholms T-bana. Justitieministern säger visserligen att ”våldet mot passagerare i tunnelbanan i Stockholm minskat någotpå senare tid”. Enligt de uppgifter jag fått var antalet polisanmälda övergrepp på trafikanter under årets första tre kvartal 41 mot 50 förra året — en svag minskning! Samtidigt steg antalet polisanmälda övergrepp på SL-personal från 93 under samma period förra året till 139 i år — en ökning med 46 stycken! Det går inte en dag utan att nya incidenter i T-banan rapporteras i tidningarna. Förra veckan i samband med Lucia kunde man läsa att Mälarhöjdens T-banestation delvis förstördes av ett ungdomsgäng. Spärrvakten tvingades fly från platsen. Incidenter inträffade på Kungsträdgårdens T-banestation. Skärholmens T-banestation vandaliserades också och den kvinnliga spärrvakten tvingades fly. Tumult var det på busslinje 503 som passerar Backlura i Hässelby. Jag skulle vilja citera en kvinnlig SL-anställd som kört tåg i sex år: Hon uttalar följande i Svenska Dagbladet: ”Våldet har ökat år för år. Enligt reglementena måste vi vid varje ändstation gå igenom tåget för att se att inget är kvarglömt. Det är svårt. Vad kan man som ensam tjej göra om det sitter ett gäng berusade i en vagn och dummar sig? När man går hem efter helgtjänstgöringen andas man ut: Jag klarade mig den här gången. Jag fick inte stryk igen. Ofta när fredagarna kommer vill man sluta.” Justitieministern påpekar att polisutredningen i Stockholm trots svår personalbrist har uppmärksammat problemen i tunnelbanan och även prioriterat verksamheten där. Och visst är det så, men vi kan konstatera att med de knappa personalresurser som polisen förfogar över så har detta inte räckt och inte hjälpt. SL beräknar själv att om varje station skulle bevakas av två polismän skulle det behövas 200 poliser. Därtill kommer SL:s önskemål om bevakning på tågen. Det är i denna situation som frågan om fler ordningsvakter återigen blir brännande. Ordningsvakter kan inte ersätta poliser, och rent polisiära uppgifter bör som justitieministern betonar skötas av kunniga polismän. Men från allmänhetens synpunkt och från SL-personalens synpunkt är det betydligt bättre att ha ABAB-vakter än att inte ha någon övervakning alls. Det är i en situation utan någon övervakning över huvud taget som vi nu tyvärr alltför ofta befinner oss. Jag är därför tacksam över justitieministerns uttalande här i dag att bemyndigandet för Stockholms polisdistrikt att t. v. utnyttja ordningsvakter kommer att vidgas avsevärt. Jag tror också att justitieministerns besked att odningsvakterna även skall få röra sig på perrongerna kommer att hälsas med tillfredsställelse av SL-personal och allmänhet. Herr talman! Fler poliser och vakter löser inte problemen i samband med spritoch narkotikamissbruket, som ofta är orsak till våldet och vandaliseringen i och kring tunnelbanan, men fler vakter kan minska våldet och vandaliseringen genom att verka avhållande på dem som vill utöva det och genom att skydda allmänheten från våldet. Fler vakter tar också bort en del av den känsla av otrygghet och obehag som allmänheten och SL-personalen högst påtagligt upplever. Jag menar att det är hög tid att ta allmänhetens och SL-personalens situation på allvar. Det är inte rimligt att stockholmarna skall avstå från att utnyttja kollektivtrafiken av rädsla för våld eller att SL-personalen skall ha en arbetsmiljö som är riskablare än de flestas. Målet för samhällets insatser på detta område måste vara att alla skall kunna känna personlig trygghet i T-banan och på allmänna platser, oavsett tid på dygnet. Herr talman! Vi står nu inför julhelgen, och det är många som undrar om de skall våga använda tunnelbanan på kvällstid för att hälsa på släktingar och bekanta. Har justitieministern något råd till dem?

Herr talman! Det är självfallet inte någon nyhet för mig att ordningsläget i Stockholm är otillfredsställande. Det är ju därför som vi under den gångna tiden har satsat så hårt på att utbilda fler poliser. Men effekterna av denna utbildning ger sig inte till känna omedelbart, utan först sedan den utbildningstid som krävs har avverkats. Den rätta vägen att gå, om man på sikt skall kunna förbättra ordningsläget, är att se till att tillräckligt antal poliser utbildas. Övervakningen är nämligen en polisfunktion, och ordningsläget skall skötas av polisen. Att utnyttja ordningsvakter är något som man nu måste tillgripa i väntan på att utbildningen av fler poliser skall ge resultat. Som jag nämnde i slutet av mitt interpellationssvar förutsätter jag att trafikföretaget känner sitt ansvar och gör vad på det ankommer för att ge personalen en så god arbetsmiljö som möjligt. Trafikföretaget har här ett självständigt ansvar. Precis som exempelvis postverket och bankerna har vidtagit en rad åtgärder för att skydda sin personal måste också SL sträva efter att tillgodose arbetarskyddskraven när det gäller dess personal. Också i rationaliseringsarbetet, exempelvis när man överväger olika rationaliseringsåtgärder, är det viktigt att beakta skyddsaspekterna. Detta gäller för både personaloch materialsidan. I anslutning till vad Margaretha af Ugglas sade i slutet av sitt inlägg om situationen för personalen på tunnelbanan vill jag nämna att statistiken över våld mot trafikanter i tunnelbanan faktiskt redovisar en liten nedgång under det senaste året. Däremot är det riktigt att våld mot personalen har ökat i en oroväckande omfattning. Till slut frågade mig Margaretha af Ugglas vad jag kan ge för råd till passagerare på tunnelbanan. Trots att läget är oefterrättligt, är det faktiskt så, att det våld som förekommer på tunnelbanan dock är av mindre omfattning än t.ex. den risk som människorna löper i trafiken.
Herr talman! Jag är väl medveten om att den svåra situationen på rättstrygghetens område i Sverige inte kan avhjälpas genom annat än mycket omfattande insatser. Det kan gälla skola, bekämpningen av narkotikabrottsligheten m.m. Men allmänheten och SL-personalen kan naturligtvis inte acceptera den här typen av svar från statsmakterna. Det är helt naturligt att SL-personalen och allmänheten kräver åtgärder här och nu. Jag är också medveten om att, som justitieministern sade, våldsbrott förövas på andra ställen i Stockholm och att de kan vara av grövre slag. Jag har en statistik som säger att våldsbrotten i Stockholm ökade i antal med 24 96 från den 1 september 1977 till den 1 september 1978. Ett hundratal våldsbrott mot handikappade och pensionärer har inträffat hittills i år. Jag är medveten om att situationen är sådan och att T-banan är en del av den svåra problematiken i storstaden Stockholm. Men man får också komma ihåg att det finns någonting som heter psykisk otrygghet. Jag tror att den verkligen är tillstädes när det gäller T-banan, och jag tycker att det är en orimlig situation att många människor måste avstå från att använda de kollektiva trafikmedlen på grund av denna otrygghet.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ge något direkt råd av det slag som Margaretha af Ugglas begär. Men jag kan säga så mycket att statsmakterna är medvetna om läget och att de gör vad som är möjligt. Vi har också en polis i Stockholm som arbetar effektivt i syfte att skydda alla medborgare.

Herr talman! Lennart Bladh har frågat vilka åtgärder industriministern tänker vidta för att trygga sysselsättningen för de anställda vid Nya Junesco AB i Lönsboda. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bolaget är som bekant sedan en tid tillbaka försatt i konkurs, men verksamheten har hittills kunnat upprätthållas av konkursförvaltaren. Enligt vad jag har inhämtat är konkursförvaltningen beredd att driva verksamheten vidare under ytterligare ca ett halvt år med hjälp av det statliga stödet för tidsbegränsad fortsatt drift av nedläggningshotade företag. Beslut om sådant stöd har fattats av regeringen för någon vecka sedan. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att finna en sådan köpare av företaget, som är beredd och har förutsättningar att mera långsiktigt trygga sysselsättningen för i vart fall flertalet av de anställda i Lönsboda. Det är min förhoppning att dessa ansträngningar skall leda till resultat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till denna är det prekära läge som råder för många anställda inom Lönsboda tätort. Frågan gällde Nya Junesco AB, där sysselsättningen för ca 200 anställda berörs av företagets konkurs. Men härutöver är fler nedläggelser inom orten aktuella. Nämnas kan Lönsboda Gjuteri med vid full sysselsättning omkring 25 anställda. För dessa kom nedläggningsvarslet efter semestern. Konkursförvaltningen tog över, och nu håller man på att julstäda för nedläggning lagom till jul. Arbete pågår för att rädda situationen, men läget är oklart och ovissheten är svår för de berörda. Denna industri är eller var tillsammans med Junesco ortens basindustri. Vad en nedläggning betyder för denna ort och för hela bygden förstår var och en, då den till granne har Östra Göinge, där företagen Skåneskog och Broby Industrier, båda i Broby, gått i konkurs och där det också har förekommit flera nedläggningar i Knisslinge. Omkringliggande kommuner har alltså liknande bekymmer och kan inte erbjuda några arbetstillfällen. Hela denna bygd i norra Skåne har länge haft sysselsättningsbekymmer men har, trots inbjudningar till berörda statsråd för studium härav på ort och ställe, ännu inte fått något sådant besök. Tillfälle härtill finns fortfarande. Vid Nya Junesco AB är, som nämnts, personalstyrkan omkring 200 personer, de allra flesta kvinnor. Junesco har växt upp i Lönsboda, och industrin har samlat till sig en kunnig arbetarkår, med god yrkesutbildning. Äldre kunniga yrkesarbetare har utgjort grunden, och ungdomen har sett Junesco som ett fast och tryggt underlag för sin tillvaro. De har trott på en framtid, bildat familj och rotat sig i bygden. För alla dessa anställda blev konkursen den 26 mars den första förvarningen om en otrygg framtid, men man trodde likväl på en lösning. Man hade en modern industri, en yrkeskunnig personal och en produkt som gick att sälja. Det borde vara möjligt att få en fortsatt tryggad framtid. Utredningar kom till genom bidrag från Trygghetsrådet, konkursboet och industriverket. Man utredde hela Schlasbergsföretagets förutsättningar. Utredningen gav en belysning av dagsläget men inget besked om framtiden. De anställda har själva gjort utredningar. Man har uppvaktat alla berörda myndigheter, såsom industridepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, industriverket och AMS, och man har försökt få till stånd en samordnad handläggning, allt för att trygga framtiden för de anställda. Nu har konkursförvaltarna, som också verifierats av statsrådet, fått en förlängning av lönestödet till den 12 juni. Detta är emellertid otillräckligt. Man måste ha stöd för en fortsatt verksamhet, så att man kan sälja och tillverka höstkollektionen och dessutom kunna betyga kundkretsen att företaget skall leva vidare för fortsatta leveranser. Jag vill ställa en följdfråga till statsrådet: Är statsrådet beredd till en förlängning av det ekonomiska stödet? Kanske borde frågan ställas på ett annat sätt: Kan man lägga ned en industri som är grunden för hela ortens tillvaro — har samhället råd med detta?
Herr talman! Det är riktigt att det gjorts ansträngningar från olika håll för att klara ifrågavarande företagsenhet. Den kan nog bedömas ha bättre förutsättningar än en del andra inom samma koncern — jag vill gärna säga det. Vi har också inom departementet varit lyhörda för de ansträngningar som gjorts för att klara läget och försökt medverka till dessa. Det viktigaste är naturligtvis bidragen från anslaget för stöd till nedläggningshotade företag, vilket också nämndes av Lennart Bladh. Jag fick ett par frågor, bl.a. om jag hade för avsikt att komma och studera företaget och de sysselsättningsproblem som föreligger i området. Låt mig, herr talman, säga att jag haft en stor vilja att fara ut och sätta mig in i frågor på platsen. Jag känner väl till att det föreligger en inbjudan också från Lönsboda, och om det senare kommer att kännas meningsfullt att göra ett besök där, är jag självfallet beredd att genomföra ett sådant, om tiden räcker till för det. Jag har emellertid inte varit utan kontakter med facket. Jag har fortlöpande fått informationer om hur man där ser på problemen, och jag hade så sent som förra veckan ett telefonsamtal med fackets ordförande för att diskutera dessa frågor. Det visar väl ambitionen på vårt håll att följa utvecklingen så nära som det går. Den andra frågan som Lennart Bladh ställde var om jag i dag var beredd att ge något besked om en förlängning av det utgående stödet. Det är för tidigt att nu ge ett definitivt besked på den här punkten. Skall det vara meningsfullt att fortsätta med stödet så måste man också få viss bekräftelse på att det finns förutsättningar för en fortsättning av verksamheten. Det är inte rekommendabelt att bara fortsätta med stödet om man inte ser att det leder till positivt resultat. Jag är medveten om de problem som Lennart Bladh nämnde beträffande det långsiktiga tidsprogram man har för att lägga upp sin produktion osv. Men likväl kan jag inte för dagen ge något definitivt besked på den här punkten. Får jag sedan, herr talman, göra det tillägget att jag självfallet kommer att göra samma välvilliga prövning av en framställning som jag gjort hittills, om det finns förutsättningar för det.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet inte i dag kan ge ett svar beträffande fortsatt stöd till driften. Men jag tycker likväl att jag kan skönja en positiv tanke bakom det hela. Och jag tycker kanske att just Lönsboda och Junesco är litet annorlunda än många andra fall. Statsrådet säger också att man gjort den bedömningen att det finns bättre förutsättningar — det var väl så det sades än i andra fall för att kunna arbeta vidare. Och det skulle också vara meningsfullt. Jag tycker nog att det meningsfulla måste vara att se positivt på små orter som får bekymmer. Det är ofta så att om man räknar i procent så slår en nedläggning som berör 200 anställda mycket hårdare i en liten ort än i en större kommun. Jag tolkar likväl beskedet i dag — med all försiktighet som statsrådet gett uttryck för — att man inte skall kasta yxan i sjön i Lönsboda utan bör arbeta vidare. Får jag också betyga — det har också sagts från fackets sida — att man håller på att se på kommande arbetsmöjligheter. En springande punkt där är att om man säljer en produkt så måste köparen också ha klart för sig att företaget lever vidare. Ingen köper en vara om man vet att detaljerna till den försvinner efter kort tid. Och det är kanske en springande punkt när det gäller att se på fortsatt drift i Lönsboda. Jag vill sedan fråga: Anser statsrådet att det f. n. fungerar bra vid konkurser 0. d.? Jag menar: Förekommer det någon samordning på bästa sätt med konkursföreläggande, berörda parter av olika slag, departement osv.? Har man ett samlat grepp vid bedömning av företagens fortsatta drift? Har man den kontakten med kommunerna? Tycker statsrådet att det fungerar bra på olika håll i landet när det gäller att göra en gemensam bedömning och samordning beträffande fortsatta arbetstillfällen?
Herr talman! Lennart Bladh för nu in en annan fråga som gäller min syn på hur det fungerar vid en konkurs, om det är en tillfredsställande ordning vid övertagande av ett konkursbo och hur man försöker finna en fortsättning av verksamheten vid konkursdrabbade företag. Det är ett spörsmål som inte går att ta upptill debatt i en sådan här frågediskussion, utan det får väl anstå till ett senare tillfälle. Låt mig ändå svara Lennart Bladh att den här frågan varit föremål för intresse sedan lång tid tillbaka och att det pågår ett utredningsarbete för att dels belysa problemen, dels eventuellt komma med förslag för att förbättra möjligheterna att ta över konkursdrabbade företag.
Herr talman! Jag ställde frågan med Lönsboda som bakgrund. Jag vet nämligen att det varit många intressenter inblandade. Och man har från olika håll, kanske särskilt från de anställdas sida, menat att det varit litet för många olika intressenter utan den samordning som man kanske skulle ha önskat sig. Statsrådet sade att man inte kan besöka alla orter med nedläggningshot — och det förstår jag. Men jag skulle likväl rekommendera ett besök i bygden omkring Lönsboda, i Östra Göinge. Där finns det mycket intressant att se Junesco har växt upp i Lönsboda. Man har byggt upp ett företag som, enligt vad jag förstår och som andra kan verifiera, har fungerat bra. Det har samlat till sig bygdens ungdom, som har sett sin anställning vid Junesco som en tryggad framtid, och det har verkligen också fungerat fint. Faktum är, herr talman, att en nedläggning av Junesco slår oerhört hårt mot de människor som bor och lever i Lönsboda. Det finns nämligen inte några ersättningsindustrier på nära håll. Utan att göra några jämförelser i övrigt — alla försvunna arbetstillfällen slår ju hårt mot dem som drabbas — vill jag tillägga att för sömmerskorna i Lönsboda heter ”varvet” Junesco.

Herr talman! Gustav Lorentzon har frågat mig när regeringen kommer att förelägga riksdagen förslag på grundval av 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Utredningens förslag innebär stora ekonomiska åtaganden från samhällets sida, och utrymme härför lär inte finnas inom de närmaste åren. Förslaget innehåller också många svårlösta frågor. Remissbehandlingen av utredningens förslag har nyligen avslutats.
I maj i år avgav 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring sitt länge väntade betänkande, väntat inte minst av alla de ungdomar som gått arbetslösa och inte hunnit kvalificera sig för ersättning från någon arbetslöshetskassa, men också av många andra som av olika skäl kommit att stå utanför arbetslöshetsförsäkringen, trots att arbetslöshetens gissel präglat deras verklighet.
Det är ofrånkomligt att de överväganden som nu måste göras tar en viss tid i anspråk. Jag räknar med att regeringen kan lägga fram sitt förslag så att det kan behandlas under höstriksdagen nästa år.
När kommer regeringen att förelägga riksdagen förslag på grundval av 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring?

Herr talman! Jag framför mitt tack till arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Detta svar är dock inte särskilt uppmuntrande, framför allt inte för de många ungdomar det här gäller. Frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring har varit aktuell i Sverige i många, många år. Jag vet att första gången den aktualiserades gjordes detta av mitt parti 1946 i en motion om allmän socialförsäkring, där även arbetslöshetsförsäkringen var inbakad. Jag minns också att frågan diskuterades mycket ingående i inrikesutskottet 1973. Här i riksdagen ställdes kravet också från de borgerliga partierna, att nu måste vi absolut ha en allmän arbetslöshetsförsäkring, och man ville fatta ett principbeslut, som dock var till intet förpliktande. LO och TCO krävde likaså en allmän arbetslöshetsförsäkring. Slutligen kom 1974 års utredning till stånd. När vi alltså får svaret här i dag måste jag emellertid säga att jag blev litet konfunderad därför att frågan enligt arbetsmarknadsministern skjuts långt in i framtiden — det lär inte kunna göras någonting åt den under de närmaste åren, då ekonomin är sådan att samhället inte kan bära dessa åtaganden enligt Rolf Wirtén. Ändå är det så, att det är företagarna som skulle betala denna arbetslöshetsförsäkring. Men, herr talman, den ungdom som lever vid olika AMU-centrer i landet och som undergår arbetsmarknadsutbildning är enligt nu gällande lag i stor utsträckning inte berättigad till de förmåner som gäller andra som drabbas av arbetslöshet. Deras krav har sedan länge också varit införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vid debattmöten ute i landet, anordnade av elever vid dessa s.k. AMU-centrer, ställs frågan gång på gång om tidpunkten för ett regeringsförslag om allmän arbetslöshetsförsäkring. För kort tid sedan var jag med på ett dylikt större möte i Kramfors med elever från AMU-centret i detta område, och jag lovade dem då att ställa frågan till arbetsmarknadsministern. Jag har härmed uppfyllt mitt löfte, och arbetsmarknadsministern har avgett sitt svar. Tidningar och massmedia har nu möjlighet att, efter det svar som har avgivits här i dag, meddela AMU eleverna att deras misstankar i det här fallet varit väl grundade.

Däremot gav den ansvariga regeringen den förnämliga samling damer som går under beteckningen Fredrika-Bremer-förbundet möjlighet att yttra sig över utredningen om allmän arbetslöshetsförsäkring. Denna förnämliga samling damer hade enligt regeringen naturligtvis större sakkunnighet än alla dessa ungdomar har som lider under arbetslöshetens gissel!
Herr talman! Får jag bara med anledning av det Gustav Lorentzon sade beträffande SARF:s möjligheter att yttra sig om utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring notera att de har inkommit med ett yttrande och att det är av värde att vi får ta del av deras synpunkter. Jag vill möjligen tillägga att det tidigare inte sagts något annat om tidsprogrammet för en proposition i den här frågan än vad jag svarat Gustav Lorentzon i dag. Det står i överensstämmelse med tidigare planering.
Herr talman! Jag har promemorian över remissorganisationer och remissinstanser här i min hand. Det är 48 organisationer. Men den regering som då var ansvarig hade aldrig gett SARF möjligheter att yttra sig. Att de kommit in med ett yttrande senare måste givetvis bero på att SARF begärt att få lämna ett utlåtande. Så enkelt är det. Men damerna i den förnämliga organisationen, Fredrika-Bremer-förbundet, gavs denna möjlighet.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra sysselsättningssituationen i Värmland. Gunnar Olsson har frågat industriministern dels om regeringen underrättats om planerna på en omfattande minskning av arbetstillfällen inom skogsbolaget Billerud-Uddeholm AB, dels hur regeringen följer upp beslut om strukturförändringar i bolag som Uddeholm, till vilket staten lånat ut 600 milj.kr., samt dels om Billerud-Uddeholms planer, enligt uppgifter i pressen, skulle förverkligas, vilka åtgärder regeringen då kommer att vidta för att skapa nya arbetstillfällen på berörda orter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna samt interpellationen. Frågorna är ställda mot bakgrund av uppgifter om planerade neddragningar av sysselsättningen inom bl.a. Billerud-Uddeholm AB. Jag delar uppfattningen att sysselsättningssituationen i Värmland inger bekymmer. Jag vill dock erinra om de insatser som redan har gjorts inom stålindustrin och som i hög grad berör Värmland. Hela Värmland har prioriterats i regionalpolitiskt hänseende. Ett flertal kommuner tillhör det allmänna stödområdet. Torsby kommun ingår i det inre stödområdet. De kommuner som ligger utanför allmänna stödområdet tillhör samtliga den ”grå zonen”. Detta innebär att lokaliseringsstöd kan lämnas i hela länet till projekt som bedöms långsiktigt livskraftiga. För att ta vara på möjligheterna till expansion i företag med goda framtidsutsikter har införts ett nyrekryteringsbidrag. Det har för Värmlands del resulterat i att 330 företag anmält intresse för att med bidragets hjälp nyanställa totalt 1 364 personer. Som tidigare har nämnts i riksdagen, har regeringen ställt medel till förfogande för att den av länsstyrelsen utsedda Värmlandsdelegationen skall kunna arbeta. Det är min förhoppning att delegationen kommer att kunna bidra till att förbättra sysselsättningen i länet. Jag är beredd att positivt pröva de förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder delegationen kan komma att lämna. Såväl Billerud-Uddeholm AB som Uddeholms AB deltar fortlöpande i det samråd som är reglerat i ett särskilt avtal mellan Sveriges Industriförbund och regeringen, det s.k. etableringssamrådet. Genom detta samråd håller jag mig informerad om företagets planer. Jag är medveten om de strukturella problemen inom Billerud-Uddeholm AB. Några konkreta planer på strukturella förändringar i företaget har dock ännu inte presenterats för mig. Företagsledningen har meddelat att den tillsammans med de fackliga organisationerna har påbörjat en utredning om hur de aktuella problemen i företaget skall kunna lösas. Jag räknar med att företagsledningen fortlöpande kommer att hålla regeringen underrättad om utredningsarbetet och resultatet av detta. I december 1977 beviljades Uddeholms AB ett statligt lån på 600 milj.kr. med villkorlig återbetalningsskyldighet. Som villkor för lånet gäller bl.a. att staten skall ha insyn i bolagets verksamhet genom en styrelserepresentant. Bland övriga lånevillkor kan nämnas att så länge lånet inte är slutligt reglerat får bolaget inte utan regeringens medgivande överlåta sådan del av sina tillgångar att de bankmässiga förutsättningarna för lånets återbetalning väsentligen försämras genom överlåtelsen. Regeringen har begärt riksdagens bemyndigande att föra över en del av lånet till Billerud-Uddeholm AB, som har övertagit Uddeholms AB:s skogsrörelse. Om en överföring sker, kommer staten att kräva styrelserepresentation i Billerud-Uddeholm AB på samma sätt som i Uddeholms AB.

Herr talman! Som framgår av svaret, som jag ber att få tacka för, är arbetet inom regeringen så fördelat att arbetsmarknadsministern besvarar den interpellation jag ställt till industriministern. Den senare kommer om en stund hit till kammaren för att svara på frågor som också rör sysselsättningsläget i Värmland. Jag tycker denna arbetsfördelning inom regeringen är ganska märklig, i synnerhet som de ledamöter som ställt frågor nu givetvis tar chansen att också delta i den interpellationsdebatt som jag nu inleder med statsrådet Wirtén. Bertil Jonasson t.ex. har med full rätt anmält sig för tio minuters taletid i den här debatten, trots att han här i kammaren senare — enligt nämnda arbetsfördelning — skall diskutera samma problem med statsrådet Huss, när denne besvarar Bertil Jonassons fråga. Håll med mig om att detta är en något märklig hantering av en interpellation och fyra frågor, som alla rör den besvärliga sysselsättningssituationen hemma i Värmland. Nu har dock arbetsmarknadsministern lämnat ett långt svar på min interpellation till industriministern. Det är bara synd att svaret nästan enbart är tillbakablickande och i mycket, mycket liten del framåtsyftande. Den katalog över insatser i Värmland som Rolf Wirtén redovisar är för riksdagens ledamöter i hög grad välbekant, eftersom de förra statsråden Nils Åsling och Per Ahlmark i svar på frågor från oss värmlänningar gjort exakt samma uppräkning. Jag vill minnas att också Rolf Wirtén tidigare har gjort det i ett svar här i kammaren till Sune Johansson. Vad det nu gäller är de planer och omstruktureringar som det nybildade skogsbolaget BUAB är i färd med att göra och som, oavsett vilken tappning som kommer att bli den slutgiltiga, kommer att innebära att många hundra arbetstillfällen försvinner. Min interpellation har sålunda ingenting med stödområdesgränser och grå zoner att göra utan är helt centrerad till den akuta situation vårt län nu har hamnat i. Fyra frågor och en interpellation från Värmland i samma ärende vittnar om den oro vi i vårt län känner inför de enorma problem som uppstått för det nybildade skogsbolaget Billerud-Uddeholm AB. Det är sedan några veckor tillbaka känt att skogskoncernen Billerud Uddeholm skakas av en svår och mycket djupgående ekonomisk kris. Penningflödet ur företaget uppges till 4 milj.kr. varje vecka, och det är ställt utom allt tvivel att ett allvarligt hot vilar över vår värmländska skogsjätte. Att det i spåren på denna allvarliga ekonomiska kris kommer att följa personalinskränkningar inom massa-, pappersoch sågverkssektorn torde alla i dag vara ense om. Hur många arbetstillfällen som kommer att gå förlorade kan ingen med säkerhet precisera i dag, men vi vet av pressuppgifter att siffran bortåt 2 000 ständigt återkommit. Den exakta siffran är det ännu ingen som vet. Åtminstone har ingen från företagsledningen angett någon mera precis siffra. Det senaste beskedet kom i fredags, då bolagets nye verkställande direktör Tryggve Bergek sade att det är omöjligt att i dag fixera någon siffra beträffande det antal jobb som måste bort, men att siffran kommer att hamna någonstans mellan 800 och 2 000. Industriministern gick så sent som den 6 december ut och förklarade i en artikel i Svenska Dagbladet, att man inom regeringen vet så litet om vad som sker inom skogsföretagen. Detta är överraskande, eftersom vi ändå vetat om det här under ett par veckors tid före den 6 december. Fusionen mellan Billerud och Uddeholm var bara fyra veckor gammal när uppgifterna sipprade ut om att koncernen redan befann sig i en svår ekonomisk kris. Företagsledningen har medgivit att man måste kapa bort olönsamma bitar för att göra företaget lönsamt igen. Vi vet att problemen finns i Skoghall, på Gruvöns bruk i Grums och vid bruket i Säffle. Det är i Skoghall och på Gruvön som koncernen har sina stora massaoch pappersfabriker. Här finns också sågverk som är starkt hotade. Vi har i vår riskdagsgrupp från Värmland fått upprepade vittnesbörd om att man på fackligt håll hyser mycket, mycket stark oro för hur framtiden skall te sig. Frågan man ställer sig är givetvis: Hur många arbetstillfällen kan räddas, och vilka anläggningar behålls, framför allt i Hammarö kommun? De fackliga organisationerna inom Billerud-Uddeholm har berömvärt snabbt och resolut tagit sig an problemen sedan de plötsligt fått klart för sig hur allvarlig situationen är för det nybildade skogsbolaget. Fackföreningarna har helt klart för sig att deras arbetsgivare, med en förlust på 4 milj.kr. per vecka och fortsatta dystra perspektiv inför 1979, måste ha snar hjälp och att ingen tid får gå förlorad. Jag hoppas verkligen att folkpartiregeringen inser detta. När vi från Värmland hävdar att skogsnäringens situation är minst lika alarmerande som t.ex. varvsnäringens, får vi dagliga bevis för detta. Nu senast var det Vänerskog som via en presskonferens lät värmlänningarna förstå att Nera olönsamma bitar måste bort och att arbetstillfällen går förlorade ibl.a. Åmotfors och Deje. Men eftersom min interpellation är koncentrerad till problemen inom det krisdrabbade Billerud-Uddeholm, skall jag inte närmare gå in på skogsägarrörelsens egen situation i Värmland. Fallet Billerud-Uddeholm är sannerligen ett fall för oss politiker, som inte stillatigande kan bevittna att fler jobb försvinner från det redan tidigare mycket hårt prövade Värmland. Från socialdemokratiskt håll vill vi framhålla att något förtroende för den nya bolagsledningens förmåga att själv klara ut krisen knappast finns. Ingen skall tro att bara byte av verkställande direktör löser alla problem. Fortfarande är behovet av en samordnad strukturplan för hela skogsnäringen i Värmland lika angelägen. Precis som de anställda motsätter vi oss också de defensiva, kortsiktiga förslag till lösningar som bl.a. försäljning av skogsmark i verkligheten innebär. Det enda tillfället då man kan försvara skogsförsäljningen är om bolaget vill avhända sig mindre arronderingsbitar, som kan resultera i en bättre arrondering av skogsmarken i Värmland. Enligt uppgift skall det finnas omkring 14 000 ha skogsmark som på så sätt skulle kunna byta ägare och tillföra det nya bolaget omkring 60 milj.kr. Skulle det däremot bli nödvändigt att sälja ifrån stora skogsområden —-ja, då finns det egentligen bara en köpare som bör komma i fråga, och det är staten. Herr talman! Slutligen vill jag efterlysa om det inom regeringen finns ett intresse för att besöka Värmland för att närmare studera de strukturella förändringar som förestår i det nybildade skogsbolaget. Riskerna för kraftiga personalneddragningar i Skoghall, Grums och Säffle som en följd av Billerud-Uddeholms strukturplaner och Vänerskogs hot om neddragningar i bl.a. Deje och Åmotfors motiverar i hög grad detta.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för detta svar, som jag tycker tidsmässigt kom mycket lägligt. Dagens debatt om problemet med den framtida sysselsättningen i Värmland är verkligen aktuell. Det svar vi alla efterlyst i våra frågor är intressant mot bakgrunden av den planerade neddragningen av antalet anställda inom Billerud-Uddeholm AB. Men detta är inte det enda bekymret vi har i Värmland. Landshövdingen har nyligen redovisat att vi är i full gång med en inventering av sysselsättningssituationen i dess helhet i länet. Redan nu kan man konstatera att ett 60 tal företag med ungefär 4 000 anställda är i ”nödläge”, som länets hövding uttrycker det. I den fråga jag ställde i slutet av november nämns Vänerskogs nedtrappning. Jag har omnämnt Rasco i Åmotfors, Ero-Frys i Arvika. Vi kan nu fylla på med nya problem i Säffle, vilka är alldeles färska och aktuella. Vi kan lägga till den befarade minskningen av arbetstillfällen vid centrala verken i Karlstad. Det var ju ett gott tillskott av arbetstillfällen för länet. Nu diskuteras ganska öppet i pressen hur stor nedskärningen kommer att bli — om den kommer att bli 10 eller 15 96, vid vissa verk kanske ännu mera. Allt detta tillsammans gör att Värmland kommit in i en ovisshet när det gäller den framtida sysselsättningen som ingen kunde förutse. Vi har i Värmland haft våra två stora företag, våra jättar inom skog och stål. Vi har inte tänkt oss in i att de skulle kunna börja vackla. Värmlandsdelegationen, som arbetsmarknadsministern nämner i sitt svar, har i detta kritiska läge dragit i gång en kampanj under mottot ”kraftsamling i Värmland”. I annonser, i broschyrer och genom direkta kontakter försöker man fånga in idéer till nya produkter. Jag är övertygad om att detta är en riktig väg. Vid sidan av allt räddningsarbete som måste bedrivas för att hjälpa de företag, både stora och små, som har problem, måste vi också få ett nyskapande. Man har kommit en bit på vägen, och i den broschyr som jag nu visar upp säger man att av alla företag som fanns i Värmland 1975 hade t.ex. en tredjedel startats under den närmast föregående 10-årsperioden. Sedan 1965 har mer än 6 000 nya arbetstillfällen tillkommit i expanderande eller nya företag, och detta är mycket positivt och värdefullt. Jag kan tillägga att utvecklingsfonden på senare tid har arbetat hårt och fått fram ett 15-tal företag med tillsammans nära 100 anställda, vilka är färdigfinansierade och i verksamhet med nya produkter. Dessutom är ett 15 eller 20-tal andra företag med tillsammans över 100 anställda på gång. Från både kommunalt och centralt håll i länet sätter man stor tilltro till att skapa nya arbetstillfällen när det gäller turismen. Här säger man: Får vi det statliga stöd som vi är i behov av, tror vi att vi med Värmlands goda utgångsläge skall kunna skapa rätt många arbetstillfällen. Framför allt har man en rad idéer som bearbetas. Några av dessa bedöms också kunna ge rätt många arbetstillfällen. När man i detta läge talar med utvecklingsfondens ledning, med Värmlandsdelegationens ledamöter och tjänstemän samt med företagare och fackrepresentanter, framhåller alla var för sig att framför allt två svårigheter möter. Den första är att det i Värmland inte finns någon småföretagartradition, som en del andra län har. Det gäller inte minst Rolf Wirténs eget hemlandskap Småland, som har en stark småföretagartradition. Som jag nämnde tidigare har värmlänningarna åtminstone i vissa delar av länet helt kunnat lita på det stora på orten dominerande företaget. När vi nu skall strukturera om vårt näringsliv, fordras det också från statsmakterna alldeles särskilt starka insatser för att vi skall kunna klara detta. Den andra svårigheten är att när det funnits idéer som man har trott på har det varit litet svårt att få fram riskvilligt kapital. Det sistnämnda problemet kan statsmakterna för sin del bidra till att lösa. Jag kan i detta sammanhang med tillfredsställelse konstatera att just arbetsmarknadsministern, enligt pressuppgifter i slutet av förra veckan, har ställt sig villig att satsa pengar på ett antal projekt som Uddeholm håller på att utreda och försöker föra in på marknaden. Jag tror det är alldeles riktigt att gå den vägen. När handelsministern och industriministern nu har delat upp dessa svar, vore det bra om ni båda verkligen följer den massiva uppslutningen från Värmlandsrepresentanterna. Rolf Wirtén säger i sitt svar: ”Jag är beredd att positivt pröva de förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder delegationen kan komma att lämna.” Jag vill med ett kraftigt streck stryka under att vi med tacksamhet tar fasta på detta. I den varvsproposition som riksdagen kommer att behandla i morgon anslås medel för att skapa alternativa arbetstillfällen i berörda bygder. Medel ställs till förfogande för utvecklingsfonderna i berörda län. Situationen i Värmland liknar på väldigt många sätt situationen i de bygder som drabbas av varvsnedskärningar.

Det är också viktigt att vi får hjälp med marknadsföringen av de nya produkterna. Jag visade tidigare en broschyr om en annonskampanj. Mottot för kampanjen är: Kraftsamling för Värmland. Där står: ”Det är din hjälp vi behöver för att tillsammans skapa nya och varaktiga jobb i Värmland.” Jag skulle kunna formulera om detta och säga till regeringen: Det är er hjälp vi behöver för att vi tillsammans på länsplanet och på regeringsplanet skall kunna skapa nya och varaktiga jobb i Värmland. Jag vill än en gång understryka att det inte är en tillfällighet att vi nu har ett helt block av frågor som rör Värmlands sysselsättning. Alla representanter för Värmland inom de olika partierna och en representant för det parti som inte har någon riksdagsledamot från Värmland har känt ett behov av att verkligen ta itu med problemen. Vi önskar allesammans ett besked från berörda statsråd om att ni med er insats vill delta i kampen för en kraftsamling för att rädda sysselsättningen i Värmland.

Herr talman! Två storbolag dominerade länge sysselsättningen i Värmland, nämligen Uddeholm och Billerud. De tu blev ett, som det brukar heta i annat sammanhang, och i dag utgör Billerud-Uddeholm AB den verkliga jätten i värmländskt näringsliv. När storbolag med så dominerande inflytande vidtar förändringar, får detta stora återverkningar i hela länet. Det finns orter där Uddeholm svarat för ungefär hälften av den totala sysselsättningen och för hela industrisysselsättningen. När Uddeholms AB, vars verksamhet omfattade gruvor, stålindustrier, skogsbruk, sågverk, massafabriker, pappersbruk och kemisk industri och som sysselsatte över 10 000 värmlänningar, härom året började redovisa planer på att minska antalet anställda med tusentals personer, uppstod ett allvarligt hot mot Värmland. Mer än vart tionde arbetstillfälle inom industrin var i fara, och vissa orter skulle drabbas mycket hårt. Krav restes i detta läge om statliga insatser. Vad som skedde var att Uddeholmsbolaget beviljades ett lån på 600 milj.kr., inte för att jobben skulle bibehållas utan för att bolaget skulle kunna genomföra vad som av regeringen betecknades som ”nödvändiga strukturförändringar”. Dåvarande industriministern Nils G. Åsling svarade på en fråga jag ställde att ”något särskilt villkor i fråga om sysselsättningen avses inte bli knutet till lånet”. Hans förhoppning att inte uppsägning av personal skulle ske ”utan företagsekonomiskt tvingande skäl” var inte ägnat att lugna oroliga. Företagsekonomiska skäl åberopas vanligen för avskedanden. I början av det här året kom planerna på stora företagsfusioner slag i slag. Först planerna på samgående mellan Fagersta, Uddeholm och SKF på stålsidan och sedan samgående mellan Uddeholm och Billerud inom skogsoch skogsindustrirörelsen. Mot denna bakgrund ställde jag ånyo frågan till industriministern vad regeringen avsåg att göra för att säkra sysselsättningen i Värmland. Som bekant fördes diskussionen i samband med planerna på samgående mellan Uddeholm och Billerud om vilka fabriker som skulle läggas ner och hur många arbetstillfällen som skulle försvinna. Företagsfusionerna betecknades av industriministern som naturliga i strukturomvandlingen, och det var magert med besked om vad som skulle göras. Det är betecknande att de statliga insatserna varit grundade på bolagens villkor. Regeringen har inte lyssnat på kraven om förstatligande för att på ett bättre sätt kunna planera och utnyttja resurserna. Den har heller inte varit beredd att utkräva några sysselsättningsgarantier som motprestation för de statliga pengarna. Det förhållandet att berörda bolag hämtat hem maximala vinster ur naturtillgångar och arbetsinsatser och att de motverkat annan sysselsättning på många orter har tydligen ansetts vara i sin ordning. Så har regeringens attityd varit och tycks så förbli, att döma av innehållet i det svar som arbetsmarknadsministern i dag lämnat på frågor och interpellationer. Jag hade ställt min fråga till industriministern bl.a. utifrån det angelägna i att regeringen vidtar åtgärder för att rädda jobben i Värmland, mot bakgrund av statens tidigare engagemang i de förändringar bolagen vidtagit. Eftersom det nu fallit på arbetsmarknadsministern att denna gång besvara frågan, vill jag tacka honom för svaret och kommentera det något. Låt mig också säga att redan det förhållandet att arbetsmarknadsministern och inte industriministern besvarar frågan visar att regeringen inte vill se problemets totala omfattning. Därmed ingen nedvärdering av vare sig arbetsmarknadsministern eller hans departement, men det visar att regeringen tror att det räcker med de sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Den vill tydligen inte tänka i banorna om förstatligande av Billerud-Uddeholm, som krävs från både fackligt och politiskt håll, eller andra direkta statliga åtgärder för att skapa arbetstillfällen. Nu medverkar regeringen till avveckling av arbetstillfällen. Det är riktigt, som arbetsmarknadsministern konstaterar, att frågorna är ställda mot bakgrund av uppgifter om planerade neddragningar av sysselsättningen inom bl.a. Billerud-Uddeholm. Som bekant talades det om att ca 800 arbetstillfällen skulle försvinna efter sammanslagningen av de båda bolagen. Nyligen förekom uppgifter om att inte mindre än 2000 jobb var hotade. Detta skulle medföra en allvarlig situation för Värmland, där sysselsättningsläget redan är allvarligt. Vid en presskonferens i fredags framgick att de mest långtgående planerna på avskedanden inte just nu sätts i verket. Några saker bör dock fastslås efter fredagens styrelsesammanträde med Billerud-Uddeholm AB. Att de omfattande nedskärningarna av arbetstillfällena inte nu kommer till stånd innebär inte att faran är över. Det finns säkert krafter kvar som vill se en sådan ”lösning” på problemen, även efter bytet av verkställande direktör. Man ”glömde” f.ö. att dementera uppgiften om att 2000 jobb skulle försvinna! Det är den kraftiga reaktionen hos de anställda och deras fackliga organisationer och inte regeringens handlande som fått bolaget att för tillfället avstå från att fullfölja planerna. De ändrade planerna fritar inte regeringen från att vidta åtgärder för att trygga sysselsättningen i Värmland. Kvar står det faktum att Billerud Uddeholm AB har ett dominerande inflytande över sysselsättningen i länet och att bolaget låter aktieägarnas intressen gå före de anställdas trygghet och länets utveckling — likaså att sysselsättningen kommer att minska, hur mycket är oklart. Vad ger då arbetsmarknadsministern för besked? Det mest positiva är att han delar uppfattningen att sysselsättningssituationen i Värmland inger bekymmer! Men hur skall då problemen lösas? Insatserna inom stålindustrin, som arbetsmarknadsministern åberopar, löser inte problemen. Tvärtom innebär inriktningen av stålpolitiken att tusentals arbetstillfällen i Bergslagen skall försvinna. Nog berörs Värmland i hög grad, herr Wirtén, men på ett sätt som oroar! Regionalpolitiska prioriteringar, grå zonen, lokaliseringsstöd, nyrekryteringsbidrag, medel till Värmlandsdelegationens förfogande, positiv prövning av förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder åberopas av arbetsmarknadsministern. Men räcker detta? Har inte regeringen fattat att det som brukar kallas arbetsmarknadspolitiska instrument inte räcker till i ett län där sysselsättningen i så hög grad är beroende av Billerud-Uddeholm AB och detta bolags åtgärder? Har man inte fattat att här behövs statliga insatser av ett helt annat slag med inriktningen att bryta denna bolagsdominans och skapa nya arbetstillfällen? Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta i detta avseende? Därom finns inte en rad i svaret vi fått. Arbetsmarknadsministern åberopar regeringsförslaget att regeringen skall få bemyndigande att till Billerud-Uddeholm AB få överföra en del av det lån som för ett år sedan beviljades Uddeholms AB. Lika litet som när lånet beviljades Uddeholm kommer det nu att trygga sysselsättningen efter fusionen. De lånevillkor som åberopas ger inte täckning för påståendet att staten skaffat sig något avgörande inflytande över bolagets verksamhet och åtgärder. Någon statlig satsning för att trygga jobben är det inte fråga om. Storbolagen har styrt och ställt i Värmland. Följderna av detta är allvarliga. I norra Värmland har skogen utnyttjats till skövlingens gräns. Inget har lämnats kvar som kan ge sysselsättning för de människor som bor kvar. Nu hotas också industriorter i Värmland när bolagen inte finner det lönsamt att fortsätta. Arbetsmarknadsministern nämner att Torsby ingår i det inre stödområdet. Då borde kommunen också kunna påräkna statligt stöd. Men när man behöver pengar till utredning av ett projekt får man inte pengarna av staten, utan det är det statssubventionerade Uddeholm som skall svara för dessa. I folkpartiets Sverige skulle enligt valpropagandan storföretagen inte växa ihop med staten. Men det är väl vad som nu sker. Vi kanske i nästa valrörelse får se parollen: I folkpartiets Sverige företräds staten av storföretagen. Jag anser inte, herr talman, att arbetsmarknadsministern gett svar på min fråga om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att rädda jobben i Värmland. Därför upprepar jag den på nytt och kan komplettera min frågeställning: Är det han anfört allt regeringen planerar för att möta den situation som råder i Värmland? Måste det bli en katastrof innan regeringen ”är beredd att vidta genomgripande åtgärder för att skapa sysselsättningsal

Herr talman! Jag ber att få instämma i de synpunkter beträffande den besvärliga situationen som Värmland befinner sig i som här framförts av föregående talare. Lågkonjunkturen har skakat Sverige i allmänhet, men Värmland i synnerhet. Värmland har varit ett av de mest utsatta länen. Det är speciellt ståloch träbranscherna som har haft det svårt, och de är mycket stora i Värmland. De har också undergått stora strukturomläggningar samtidigt med den låga konjunkturen. Uddeholmsbolaget, som betraktades som säkerheten själv, har skakats i sina grundvalar, men fick också ett lån. Jag skall inte polemisera med Nils Berndtson om detta, men jag vill ändå säga att Uddeholmslånet har varit till fördel inte bara för företaget utan också för de anställda — det kan vi aldrig komma ifrån. Sedan har Uddeholm och Billerud gått ihop när det gäller skogen och skogsindustrin. Jag vill också säga till Nils Berndtson att vid ett besök som vi från Värmlandsdelegationens sida gjorde i Säffle för en kort tid sedan fick vi uppgifter om behovet av de 200 miljonerna som kunde överföras dit och göra nytta för det nya företaget som sådant och för den framtida sysselsättningen. Friställningar och varsel har oroat, som här sagts, och det har varit kraftiga rykten om nedläggning. Det har talats om att upp till 2 000 skulle friställas. Det är också riktigt som här sagts, att det nya bolaget ännu inte hunnit finna formen för sin verksamhet. Olika uppfattningar synes ha rått om driftens uppläggning och inriktning, och det har då lett till vissa förändringar i ledningen. Av naturliga skäl kan också detta vara en orsak till att osäkerhet har rått. Kanhända är ryktena överdrivna. Vi får hoppas det. Men även om det allra värsta ej händer, är situationen tillräckligt besvärande. Vi måste på allt sätt uppmärksamma situationen och vidta de åtgärder som är möjliga. Stålsidan, som var mycket diskuterad för ett år sedan, har man klarat av någorlunda, i varje fall för tillfället. Men skogsindustrin över lag befinner sig ju i en mycket besvärande situation. Det gäller inte enbart Billerud Uddeholm AB -— det gäller nästan all skogsindustri. Många människor har sysselsättning i denna, och skogen och skogsindustrin är av största betydelse för landet och för vår export. Den är viktig och förblir viktig framöver. En vidare förädling av träprodukterna behöver också komma till stånd. Därför är det inte minst viktigt att skogsindustrin uppmärksammas och stöds på allt sätt. Från arbetsmarknadsdepartementets sida kan man med pengar göra mera till stöd för sysselsättningen och mycket annat för att hjälpa en för hela Sverige livsviktig industri att klara sig över en besvärlig tid. Billerud-Uddeholm AB har också begärt sysselsättningsstöd, och det är nödvändigt att de får detta. De lån till skogsnäringen på 900 miljoner som infördes av trepartiregeringen har använts till en hel del och bör också fortsätta. Men situationen håller i sig, och därför måste man sätta in ett än starkare stöd. Man ropar ju efter stöd från olika håll. Jag är helt på det klara med att tillgången på pengar och andra resurser är begränsad. Man kan naturligtvis inte heller kräva hur mycket som helst av en regering. Med trepartiregeringens medverkan fick vi till stånd Värmlandsdelegationen, och vi har också fått vissa ekonomiska resurser till vårt förfogande. Det är vi tacksamma för. En hel del har vi kunnat uträtta och vi hoppas kunna uträtta mer. Men vi har det ändå bekymmersamt. I förhållande till folkmängden i Värmland är sysselsättningssituationen betydligt besvärligare där än fört.ex. vissa varvsorter, och vi har väl rätt att kräva samma stöd som de orterna har fått. Man bör inte i en debatt som denna gå in på enskilda fall. Det har jag klart för mig. Men jag vill ändå säga att Vänerskog är ett skogsföretag som har gjort och gör stora ansträngningar för att klara sysselsättningen åt många värmlänningar. Men genom brist på kapital måste företaget nu friställa människor, och det drabbar många orter i Värmland. Som här har nämnts är också String-Sifhälla i Säffle ett företag som kan tvingas lägga ned, och då blir det ett 90-tal friställda. Storfors är ett av de brukssamhällen som under många år har kämpat för att klara sin situation. Det företaget har stora behov av ytterligare sysselsättningstillfällen och har ansökt om stöd. Jag hoppas att det också skall kunna beviljas. Det finns flera orter som har det svårt. Jag skulle kunna nämna min hemkommun, Hagfors. Jag vädjar här till arbetsmarknadsministern att ge erforderligt stöd när de framställningarna kommer. I rättvisans namn skall väl sägas att det är många som har fått stöd, men det behövs mer. En regering och en arbetsmarknadsminister kan naturligtvis inte gå ut och leta upp arbetstillfällen. Det förstår jag väl. Men när det kommer konkreta förslag, bör samhället också sätta in sina resurser, även om det kan vara risk för förluster. Skogslänen måste få stöd. Det blir mångdubbelt billigare än om friställning blir ett faktum. Gunnar Olsson tog upp frågan om skogsförsäljning från Billerud Uddeholm. Bolaget behöver kapital och skulle därför avyttra skog. Det kan också vara en väg till bättre arrondering både för säljaren och för andra skogsägare. För min del vill jag säga att om skogsförsäljning kan förstärka fastigheter, kan det vara en bra åtgärd. Vi kanske inte skall gå in på den diskussionen i detta sammanhang, men jag tror att rätt upplagd bör en sådan försäljning inte innebära någon nackdel.

Jag vill därför säga att från Värmlandsdelegationens sida ser vi ändå rätt många ljuspunkter, och det gör vi som värmlänningar i allmänhet. Vi har naturresurser och andra resurser, men vi behöver stöd i vissa lägen, och i ett sådant läge befinner vi oss f. n.

Herr talman! Några av mina kamrater här i kammaren har berört näringslivsoch sysselsättningsfrågor i Värmland, och ytterligare några kamrater kommer efter mig att beröra samma sak. Jag tänker något belysa samma frågor, men mera i stort och inte bara med utgångspunkt i värmländska problem. Under 1960-talet och hittills under 1970-talet har vi upplevt att många företag råkat i ekonomiska svårigheter, som ibland är krisbetonade. Flera stora företags verksamhet håller på att ramla ihop. Sådana här negativa förhållanden, som tyvärr mer och mer genomsyrar vårt näringsliv, skapar givetvis dystra framtidsutsikter för många människor. Det berör inte bara mitt hemlän, Värmland, som just nu är i blickpunkten utan jämväl stora delar av landet i övrigt. Ja, det skakar stundom hela samhällsapparaten. Alla måste vi förstå vad kriserna betyder för människor och för kommuner som till stor del, ja ända upp till 90-100 926, är beroende av den enda industri som finns på orten. Osäkerheten är mycket kännbar för många anställda. Deras framtid står på spel. Ett hårt öde kanske väntar. Det handlar om människor som med hårt och många gånger mödosamt arbete under svåra villkor satt in hela sin arbetskraft i företaget i fråga, byggt upp ett hem och format sitt liv i skilda avseenden på den ort där företaget till synes skulle komma att verka i framtiden. Vi skall alla förstå att människor är förvånade och överraskade när stora företag — tidigare stabila som urberg, ekonomiskt starka och som med produkter av god kvalitet skapat sig ett gott anseende på världsmarknaden — mer eller mindre havererar. Ja, då förefaller det vara fel någonstans. Även med hänsyn till att yttre faktorer och ir.ternationella förhållanden påverkar våra företag är det förvånande att sådana här företagskriser kan uppstå eller håller på att uppstå. Här kommer osökt frågorna: Har gångna tiders vinster inte använts på ett riktigt sätt? Har planering och organisation varit bristfällig? Har investeringsviljan varit alltför svag? Har det gjorts felinvesteringar som fått förödande följder? Har privata intressen styrt utvecklingen på samhällets bekostnad? Det synes mig vara så att samhällsansvaret har fått vika — inte helt, men dock i viss mån — för mer eller mindre långtgående privata intressen. Människorna i Värmland — och även annorstädes — upplever förhållandena i dag som verkligt svåra. Arbetstillfällen bara försvinner, och framtidsmöjligheterna förmörkas undan för undan. När man reser i landet möter man överallt människor som ger sin oro till känna. Det är en oro för att deras arbetsmöjligheter kan försvinna, deras hembygd förtvina. Flera stora företag hålls i gång mer eller mindre med hjälp av statsstöd — upp till miljardbelopp. När stora och tidigare bärande företag behöver hundratals milj.kr. antingen för att bestå tills vidare, för att överleva eller för att vidareutveckla, då går de till staten och begär stöd. Så länge företagen går med vinst och ger bra utdelning har man aktieägarna bakom ryggen. Men då lönsamheten sviktar skall samhället träda till. Då vill man vara vän med staten. Eljest sägs det stundom att staten inte skall lägga sig i. Ett litet antal människor har nu ett avgörande inflytande över jobben och tillvaron i långa stycken för hundratusentals medborgare i vårt land. Det är förvisso som Per Albin Hansson sagt en gång: Vi lever i en ”fåtalets ekonomiska diktatur”. Jag tycker, kamrater, att det är horribelt att vi ännu 1978 kan konstatera att Per Albins ord fortfarande gäller. Nu har vi verkligen anledning att fundera över hur det står till inom det enskilda näringslivet. Från väldigt många håll skickas SOS till staten. Hjälp OSS, ropar man från många håll. Nu räcker det inte med självläkande krafter, som det talades ganska mycket om i den föregående valrörelsen. Man kan ställa frågan: Hur gick det för skogsbolagen Vänerskog, NCB, Södra skogsägarna och BUAB? Hur står det till med Domnarvet, Kockums, Hälleforsnäs och Uddeholm? Där har minsann inte några självläkande krafter gjort någonting. Nej, denna salva läker inte, det vet vi alla. Det som är svårt i dagens läge är att få fram kapital, erforderliga resurser, för att investera, bygga ut och så långt det är möjligt trygga framtidens jobb för människorna. De anställda säger klart och tydligt: Visst är vi beredda att ta vårt ansvar för kapitalbildningen, men då är det inte mer än rätt att vi också får del av den förmögenhetsökning vi är med om att skapa. Det är fullt berättigat, säger de, att kräva att vi får del av inflytandet över företagens skötsel och planering. Ett företags framtid skall inte planeras och bestämmas i slutna styrelserum. Ett företags framtid har inte betydelse för bara styrelsen och aktieägarna. Samhället, kommunerna och de anställda har minst lika stort intresse av att planering och investering sker på ett sätt som är till hela samhällets bästa. Beslut om nedläggning, fusionering eller etablering i annat land berör i allra högsta grad alla i företaget verksamma. Det är de som inte kan vara med och fatta besluten som drabbas hårdast, det har vi tyvärr svåra erfarenheter av. Jag anser att det måste till en annan tingens ordning än den nu rådande, om vi skall lyckas få bättre grepp om näringslivets utveckling — ett grepp som för framtiden skapar mera trygghet på sysselsättningens område. Jag vill sluta med att säga att det finns personer — ekonomer och andra av olika politisk färg — som har framhållit att Sverige står inför ett vägval bl.a. i vad gäller näringspolitiken. Det vägvalet måste ske så, att vi träder in på en väg där företag, löntagare och samhälle så att säga tar varandra i handen och samarbetar i syfte att främja en utveckling som gagnar hela samhället. Beträffande detta vägval tror jag att det som sker tredje söndagen i september nästa år kommer att ha ganska stor betydelse för landet och för folket.

Herr talman! Reglerna i vad avser framställning av interpellationer här i riksdagen lär vara sådana att endast en ledamot kan stå som interpellant. Den av Gunnar Olsson inlämnade interpellationen är en gemensam framställning från socialdemokraterna på Värmlandsbänken. Jag tror f. ö. att detta är en fråga som inte bara vi är intresserade av. Vårt intresse delas säkert av anställda, kommuner, småföretagare, länsorgan och alla andra som är beroende av storbolag som Billerud-Uddeholm AB och som för att kunna planera sin egen framtid behöver få veta vad som skall hända inom denna bjässe bland värmländska industriföretag. Tyvärr blir inte vare sig jag eller, tror jag, någon annan här i riksdagen speciellt upplyst av det svar som arbetsmarknadsministern har lämnat på Gunnar Olssons interpellation. Karl Erik Eriksson och Bertil Jonasson hade visserligen en mer positiv syn på det och ville med en uppräkning peka på att det ändå har skett någonting, men tillåt mig att konstatera att grundstenen till det som har skett lades av den socialdemokratiska regeringen och inte av någon av de efterföljande. Som alltid när vi ställer frågor om situationen i vårt län får vi ett svar, där regeringen dels hänvisar till Värmlandsdelegationen, dels förklarar att man skall pröva alla förslag om sysselsättningsfrämjande åtgärder positivt. Det börjar för oss bli en gammal skivbekant. Värmlandsdelegationen har lämnat förslag om sysselsättningsfrämjande åtgärder, som arbetsmarknadsministern kan börja med att leta fram inom byråkratin, om han vill. Ett sådant förslag inlämnades till regeringen i våras. Det gällde ett projekt till förstärkt återbeskogning av Värmlands många kalhyggen. Vi begärde medel för att bygga kylhus för förvaring av skogsplantor. Ännu har det inte kommit något besked, varken positivt eller negativt, om denna framställning. Det sitter tydligen fast någonstans i byråkratin. Det skulle, om regeringen lämnade bifall, kunna ge jobb för både byggnadsarbetare och skogsplanterare samt en tryggare återbeskogning i länet. Ett annat aktuellt projekt är Filipstads kommuns framställan om att som beredskapsarbete få bygga ett industrihus, i vilket man skulle kunna inhysa småföretagare som vill etablera sig men som saknar lokaler. För någon vecka sedan fick Filipstads kommun ett negativt besked på denna framställan, trots att även detta projekt var anammat av Värmlandsdelegationen. Man frågar sig: Är arbetsmarknadsministerns ständiga besked om att man skall pröva alla uppslag positivt endast en läpparnas bekännelse, eller skall man lita på de besked som regeringens representanter lämnar här i kammaren? Med en så saktfärdig behandling av förslag som skulle kunna förstärka sysselsättningen i Värmland är det svårt även för den alltid åberopade Värmlandsdelegationen att åstadkomma förstärkning av arbetstillfällena. Arbetsmarknadsministern säger att han håller sig informerad om situationen inom Billerud-Uddeholm genom det s.k. etableringssamrådet. Men därvid stannar tydligen arbetsmarknadsministerns kännedom om det aktuella bolaget, för sedan hänvisar han till att bolaget tillsammans med facken har påbörjat en utredning om hur de aktuella problemen i företaget skall lösas. Ja, detta var ingen nyhet för oss. Jag trodde att arbetsmarknadsministern skulle sitta inne med bättre uppgifter, som även de som inte har förmånen att vara med i bolagsutredningarna skulle kunna ha nytta av för att planera sin framtid. Staten är som bekant genom det lån på 600 milj.kr. som man har ställt till Uddeholms förfogande, varav 200 miljoner om någon dag efter riksdagsbeslut kommer att föras över på Billerud-Uddeholms skogsbolag, en verkligt stor delägare i dessa bolag. Jag tror inte det finns någon bank här i landet som, om den hade lånat ut så stora belopp till ett företag, skulle vara nöjd med att veta så litet om vad som skall hända i bolaget, men som regeringen underligt nog tycks vara nöjd med. Allt tycks få flyta omkring litet hur som helst i detta bolag. Och detta tillåter den nuvarande regeringen, trots att man borde vara medveten om att både vi riksdagsledamöter och många andra kommer att vända oss till regeringen och kräva insatser för att ersätta de jobb som kommer att försvinna. Vi värmlänningar minns den förre industriministerns utrop efter lånebeslutet om att ”nu är Uddeholmsskutan flott och kan segla vidare för egen maskin”. Men där hade han endera fel eller också blev han lurad, för inte så långt efteråt seglade Uddeholmsskutan på nya blindskär, och den del av skutan som inrymmer skogsindustrin står alltså i dag på ett kraftigt grund. Bolagets planer på vad man egentligen vill för att Uddeholmsskutan med en ny delägare som heter Billerud skall komma flott känner ingen till, men det talas om att ca 2 000 anställda måste lämna båten. Så sent som i juni månad träffades överenskommelsen om att man eventuellt skulle kunna nöja sig med att slopa 800 arbetstillfällen. Nu har detta antal spätts på med ytterligare 1 200. En sådan låntagare måste underställas lånevillkor som inte tillåter något utrymme för att utan ansvar för sysselsättningen rasera både de anställdas och berörda kommuners framtid. Av de tre frågor som Gunnar Olsson ställt i sin interpellation har arbetsmarknadsministern inte svarat på den väsentligaste, tredje frågan, nämligen om vilka åtgärder regeringen tänker vidta om detta bolag skulle sopa bort omkring 2000 jobb. Han hänvisar endast till de traditionella medlen. Men alla vet att dessa inte räcker till för att klara situationen i Värmland. Det finns andra möjligheter, exempelvis mera pengar till utvecklingsfonden, mera pengar till länsarbetsnämnden för beredskapsjobb, mera pengar till skogsvårdsstyrelsen och andra liknande regionala organ. Kanske förstår inte regeringen det allvarliga läget i Värmland. Vi har inbjudit statsministern, arbetsmarknadsministern och industriministern att besöka vårt län, och jag överlämnar nu en inbjudan personligen och muntligen — ni har fått den tidigare skriftligen. Ni kommer kanske när valrörelsen närmar sig, men då är besöket onödigt för det är inte vallöften vi behöver i Värmland utan konkreta åtgärder. Och jag upprepar frågan: Vad har regeringen för beredskap att sätta in om det antal jobb som nu är i fara i Värmland skulle försvinna?

Herr talman! Till regeringens företrädare här i kammaren vill jag säga att de kan vara övertygade om att de alla är mycket välkomna till Värmland. De är välkomna också i samband med valrörelsen, precis som de socialdemokratiska statsråden kunde känna sig välkomna när de kom till vårt landskap inför en valdag. Låt mig, herr talman, till att börja med anknyta till Sune Johanssons propå beträffande ett projekt med skogsplantor. Jag har haft tillfälle att efterlysa detta i Värmlandsdelegationen, där jag liksom ett par andra ledamöter av denna kammare ingår. Där sade vi oss från början att detta projekt var så pass litet och greppbart att vi säkert skulle kunna få det effektuerat snabbt av byråkratin — vi var på det klara med att det fanns en byråkrati också i det här avseendet. Vi sade oss också att även om projektet inte skapade så många jobb, så kunde vi med det påvisa att det gick att göra ett och annat åt situationen. Men precis som Sune Johansson påtalade här, så fastnade projektet någonstans. Det fastnade uppenbarligen i den gamla, väl inarbetade byråkrati som den socialdemokratiska regeringen under några decennier gjort så stabil. Ingen världskonjunkturnedgång kan rubba den byråkratin, det är alldeles uppenbart. Där har nu det här projektet fastnat, och egentligen vet ingen var det finns. Bl. a. har landshövding Bengt Norling efterlyst det upprepade gånger, men inte ens en länschef kan tydligen få fram de ”blanketter” som krävs för att få rotation på detta mycket begränsade ärende. Jag vill inte påstå att det här är symtomatiskt, men på något sätt beskriver det ändå de problem man har att arbeta med i t.ex. Värmlandsdelegationen och i företagen, när man försöker skapa någonting nytt. Det stora problemet i Sverige i dag är ju också att vi har ett alldeles för lågt nyföretagande. Holger Mossberg gick in i debatten väl förberedd som alltid. Han höll ett som jag tycker briljant valtal. Bl. a. kom han in på frågan om de självläkande krafterna, och han talade om de svårigheter som ett antal enskilt ägda företag i dag har. Det är uppenbart att Holger Mossberg inte ser den enskilda företagsamheten som det bästa, åtminstone gör han det inte i ett valtal och vid det här tillfället. Men man frågar sig: Hur är då den andra företagsformen, den statskapitalistiska eller statliga — vad man nu vill kalla den — där staten äger företag och staten går ut och på olika sätt försöker skapa arbeten? Hur gick det för Kalmar Verkstad och dess fantastiska projekt som hette Tjorven? Det är visserligen snart glömt — vi glömmer så lätt — men man kan ju ändå ställa sig frågan. Hur gick det med Durox? Hur gick det med Norrbottens Järnverk? När det gäller Norrbottens Järnverk fick vi ena året efter det andra veta att om ett par år skulle det gå med vinst. När den tiden var inne, då skulle det gå med vinst om ytterligare ett par år. Men så blev det inte, och företaget har varit en miljardslukare av format. O.K., Norrbottens Järnverk ansågs vara nödvändigt av flera skäl, bl.a. regionalpolitiska, för att ge sysselsättning i den delen av vårt land. Men problematiken för Norrbottens Järnverk har väl ändå varit påtagligare och pågått under så många fler år än som varit fallet när det gällt enskilda företag i vårt land. Jag skulle kunna göra listan lång — och det kan säkert alla ledamöter av denna kammare — över statliga företag som har haft problem och där regeringen och riksdagen har fått gå in med åtgärder. Men det går liksom lättare, det förefaller vara mera självklart, att när ett statligt företag får problem vänder det sig till regeringen, varefter denna i sin tur vänder sig till riksdagen. Och så kommer pengarna på bordet. Då blir det inte så mycket bråk. Man liksom förutsätter detta. Men när enskilda företag får problem —-det må vara av konjunkturmässiga eller strukturella orsaker — blir det genast mera uppmärksammat. Naturligtvis tar socialdemokraterna och andra socialister vara på tillfället att plädera för sin speciella form av företagsamhet; den statskapitalistiska eller möjligen kooperativa. Arbetsmarknadsministerns interpellationssvar ger en del fakta. När Gunnar Olsson inledde den här Värmlandsdagen i riksdagen kom han helt naturligt in på skogsförsäljningen. Jag säger helt naturligt eftersom frågan redan vädrats i tidningar, i uttalanden i radio och i Värmland. Till en början talade han förnuftigt om möjligheterna till arrondering av en viss del av de skogsarealer som står till förfogande. Men skulle det vara fråga om försäljning, säger Gunnar Olsson, kan bara en köpare komma i fråga, och det skulle alltså vara staten. Men — vilka problem på det här området löser staten som inte enskilda skogsägare kan lösa? Får statens skogar en högre bonitet eller är de mera välskötta än andra skogar? Är de bättre skötta än bondeskogarna och avkastar de i allmänhet mer än andra skogar? Vad skulle det betyda för extravagant för sysselsättningen i Värmland om staten, dvs. domänverket, finge komma in och äga skog? Är det inte arbetslöshet och andra problem i de län där domänverket äger skogarna? Jag tycker att det vore ett felaktigt sätt att lösa krisen för Billerud-Uddeholm, och låt mig slå fast, att här skulle det — om det nu vore så illa att en skogsförsäljning måste ske — vara naturligt att ge bondeskogsbruket sin chans. Detta skulle också innebära att man lättare bevarade en levande landsbygd. Kombinationen jordbrukskogsbruk har en alldeles utmärkt förankring i Värmland. Där finns en tradition och där finns också en framtid. Det var också vissa synpunkter i Nils Berndtsons anförande som vi har anledning att diskutera, därför att de inte bör stå oemotsagda. Men åtminstone de som lyssnar på den här debatten är på det klara med att Nils Berndtson har sin ideologiska förankring i ett annat samhällssystem, och han kan mycket väl kosta på sig att beskylla både den ene och den andre för bedrifter i norra Värmland intill, som han sade, skövlingens gräns. Jag antar att det handlade om skogsavverkningarna. När man skall försöka få skogsbruket lönsamt har det emellertid visat sig att slutavverkningar varit nödvändiga på sådana områden. Detta har man också accepterat från skogsarbetarhåll och kanske t.o.m. drivit på. Det känner Nils Berndtson till, och det känner värmlänningarna också till. Herr talman! Låt mig slå fast en sak som är mycket viktig i en debatt om Värmland och som naturligtvis skulle vara viktig i fråga om varje annat län. Värmland har en framtid och en god framtid, det måste vi vara inställda på. Det vi nu upplever är framför allt sviterna av en konjunkturnedgång, och en mycket svår sådan. När den borgerliga regeringen tog över i början av oktober 1976, för drygt två år sedan, drabbades Sverige av den svåraste industrikrisen sedan 1930 talets början eller rent av, enligt vad många anser, ända sedan sekelskiftet. Vi har dessutom fått uppleva hur dollarn har sviktat, och affärerna i framför allt pappersmassa — skogsprodukten nummer ett från Värmland — görs i dollar. De sviktande dollarkurserna har fått en negativ effekt och ibland mycket svåra följder för de företag i Värmland som exporterar massa. Men låt oss slå fast att Värmland har en framtid. Det finns i vårt län skogar, jordbruksmark, stålindustrier och skogsindustrier med övervägande moderna anläggningar och kunniga och lojala medarbetare på alla nivåer. Värmland har också en icke föraktlig verkstadsindustri med småföretag och stora företag. Det råder dock en oro, helt naturligt. De stora och som man trodde mycket stabila företagen Uddeholm och Billerud har kommit att uppleva stora svårigheter, nu för andra gången. Man säger att fusionen inte gav det önskade resultatet. Nå, det har vi inte fått se ännu. Det är alldeles för tidigt att bedöma utfallet. Men kanske är det ändå en tankeställare för dem som tror att fusioneringar alltid löser problemen. Så är inte fallet, och vi har ibland från moderat håll varnat för en sådan övertro. Vi skulle naturligtvis kunna fortsätta den diskussion som tagits upp här om hur det nybildade företaget Billerud-Uddeholm har tagit ställning till de olika problemen och hur man skall bedöma dess åtgärder. Jag skall be att få återkomma om en sådan debatt verkligen tas upp. Den taletid jag begärt är nu snart slut.

Delegationen bör vara beredd att snabbt lämna erforderligt underlag för sådana regeringsinitiativ som kan erfordras för att begränsa de skadliga följderna av skogsindustrins svåra läge för vårt näringsliv och för vår samhällsekonomi. Det skulle vara intressant att höra vilket svar arbetsmarknadsministern, som skall ta till orda efter mig, har att ge på denna skrivelse från moderata samlingspartiet. Vad vi har begärt är åtgärder nu, och det handlar framför allt om kreditgarantier till de skogsföretag som är illa utsatta just nu.